Herr talman! I det betänkande vi nu debatterar behandlas tre partimotioner från vänsterpartiet kommunisterna: en om invandrarpolitiken, en om flyktingpolitiken och en om speciella insatser i kampen mot rasismen. Vad gäller invandrarpolitiken har vänsterpartiet kommunisterna under en följd av år utförligt beskrivit den situation som invandraren befinner sig i. En rad åtgärder har föreslagits som skulle kunna bidra till att uppfylla invandrarpolitikens målsättningar. Samtidigt har många olika utredningar belyst problemområdet inom invandrarpolitiken och kommit med förslag till lösningar. En omfattande organisationsstruktur har under åren byggts upp. Den består av invandrarorganisationer. De har möjliggjort invandrarnas egenaktiviteter och ökat deras deltagande i samhällsarbetet. En lika omfattande organisation har utvecklats och håller fortfarande på att utvecklas i olika kommunala förvaltningar, skolor och institutioner som har till uppgift att förverkliga beslut på invandrarpolitikens område. Med åren har det successivt samlats en stor och värdefull erfarenhet hos dessa personer. De utgör en oerhörd tillgång för samhället. En stor och avgörande roll för denna utveckling har invandrarverket spelat. Invandrarverket har till uppgift dels att se till att de beslut som fattas av riksdagen på området förverkligas, dels att övervaka invandrarpolitikens praktiska tillämpning i olika kommuner. Man kan säga att invandrarverkets verkställande, bevakande och undersökande verksamhet har varit en avgörande drivkraft för invandrarpolitikens utveckling men också för invandrarnas egen organisering och ökande politisering. Men nu finns det uppenbara risker för att detta tålmodiga och mödosamma uppbyggnadsarbete med motsvarande kunskaper och erfarenheter håller på att raseras om ingenting görs. Invandrarverkets ständigt otillräckliga resurser i kombination med den 300—-400-procentiga arbetsmässiga volymökningen i form av ökad tillströmning av flyktingar och det nya systemet med det kommunala omhändertagandet av flyktingar har gjort att invandrarverket i dag inte kan uppfylla sina arbetsuppgifter. Det invandrarpolitiska arbete som verket bedrev tidigare har nästan upphört till förmån för akuta insatser inom flyktingmottagandet. Det går lätt att konstatera att förverkligandet av de av riksdagen fastställda målsättningarna för invandrarpolitiken nu är mer avlägset än någonsin — åtminstone vad gäller frågor som berör invandrarnas situation på arbetsmarknaden, dvs. konstant hög arbetslöshet, utslagning och diskriminering, och frågor som rör andra generationen invandrare, kvinnors ställning samt återvändande. Samtidigt har vi en alltmer tilltagande segregation på arbetsmarknaden — dels som en följd av en alltmer näringslivsanpassad arbetsmarknadspolitik, dels som ett resultat av de nya och annorlunda krav som industrin ställer på arbetskraften i dag. Detta skapar en växande grupp av människor som är kroniskt arbetslösa eller som är hänvisade till lågavlönade serviceyrken. Till den gruppen hör större delen av invandrarna, framför allt kvinnor och ungdomar. Därför är det helt nödvändigt att invandrarverket får de resurser som verket så väl behöver för att kunna uppfylla sina arbetsuppgifter. Prot.

Regeringens förslag i budgetpropositionen om tillförande av medel till invandrarverket är helt otillräckligt. Vänsterpartiet kommunisterna har i en rad motioner utförligt motiverat behovet av ökade insatser på en hel del områden inom invandrarpolitiken. De områden som vi anser bör prioriteras anslagsmässigt är bl.a. organisationsstödet till invandrarorganisationernas verksamhet, stöd till verksamhet bland invandrarkvinnor, stöd till vissa avgörande projekt och svenskundervisning för invandrare. Dessa krav återfinns i våra reservationer. Vad gäller flyktingpolitiken vill jag framhålla att flyktinginvandringen till Sverige och andra länder är en återspegling av förhållanden och händelser i vår omvärld. De allt större klyftorna mellan rika och fattiga länder och ökningen av orättvisorna skapar ett växande antal sociala, ekonomiska och politiska krissituationer. Människor tvingas fly undan förtryck, förföljelse och svåra lidanden som de utsätts för i sina hemländer. Man kan konstatera att flyktingproblemen i världen i dag är mycket stora och att de växer. Bördan när det gäller flyktingströmmarna bärs i dag huvudsakligen av fattiga och underutvecklade länder i tredje världen, medan de högt industrialiserade länderna i Europa anstränger sig att bygga upp vattentäta murar omkring sig för att skydda sig mot flyktingtillströmningen. Läget i Västeuropa är allt annat än gott för flyktingarna i dag. Tolkningen och tillämpningen av flyktinglagstiftningen har skärpts i så gott som alla västeuropeiska länder. I vissa länder — bl.a. Danmark — har själva lagstiftningen skärpts. Också i Norge håller man på att göra flyktingreglerna strängare. Vi har fått strängare visumregler, och i vissa länder har man överfört ansvaret för visumoch passgranskningen till flygbolagen osv. I många länder — bl.a. Frankrike och Västtyskland — sammankopplar man flyktingfrågan med terroristhotet. Förändringar har gjorts i polisoch terroristlagstiftningen osv. Vi i vänsterpartiet kommunisterna anser att flyktingproblemet aldrig får göras till en arbetsmarknadsfråga. Detta arbete skall inte gå ut på att vi tar emot flyktingar bara när vi behöver dem som arbetskraft. Det får inte heller bli en fråga om välgörenhet — alltså att man delar ut smulor som blir över från den rike mannens bord, om det nu blir något över. Flyktingpolitiken är en fråga om internationell solidaritet, vilket innebär att man skall kunna dela med sig när det är nödvändigt, även om det egna landet har små resurser. Vem som helst kan vara solidarisk när det inte kostar någonting. I dag är det viktigare än någonsin att slå vakt om de värderingar av humanism, medmänsklighet och solidaritet som ligger till grund för en human flyktingpolitik och som i dag prövas genom en generös flyktingpolitik. I bedömningen av flyktingpolitiken bör vi alltid utgå från att de som kommer och knackar på vår dörr inte i första hand är palestinier, libaneser, kurder, iranier, indier eller greker. De är i första hand människor med 25 problem, människor som förföljs. Men de är också människor med känslor, idéer, skaparkraft, kreativ förmåga, erfarenhet och yrkesutbildning. Därför ärde en tillgång för landet i lika stor utsträckning som arbetarklassen i övrigt, i den mån man lyckas frigöra dess skaparkraft. I den flyktingpolitiska bedömningen bör vi också utgå från att flyktingar inte är detsamma som problem. Människor skall inte uppfattas som ett problem. Vi i vpk kommer aldrig att acceptera att människan uppfattas som ett problem. Därför är vi för en human och generös flyktingpolitik. Det är en förutsättning för att vi skall bibehålla vår självrespekt. Det är också en förutsättning för att vi skall bibehålla vår uppfattning om människovärdet. Vidare är det en förutsättning för en solidarisk samhällsutveckling, som innebär att människor kan leva i harmoni. När riksdagen 1984 för första gången behandlade frågan om det kommunala flyktingmottagandet, rådde det stor enighet bland riksdagspartierna om att invandrarverket i sina frivilliga överenskommelser med de olika kommunerna för utplacering av flyktingar skulle utgå från vissa på förhand bestämda kriterier. Invandrarverket skulle alltså överväga utplaceringar mellan olika kommuner beroende på tillgång till bostäder, en god arbetsmarknadssituation, utvecklade servicerutiner i den kommunala administrationen och en rad andra kriterier. Av olika skäl har den här ideala situationen aldrig funnits. Vi måste konstatera att vi i dag befinner oss i en krissituation, där invandrarverket till varje pris — och utan hänsyn till några kriterier — måste placera flyktingar i olika kommuner, även om lämpligheten beträffande vissa utplaceringar starkt kan ifrågasättas. Nära 10 000 flyktingar väntar nämligen för närvarande i flyktingförläggningar på att bli placerade i olika kommuner. De problem som finns i dag i fråga om det kommunala flyktingmottagandet är mycket stora. Det finns en uppenbar risk att själva systemet med det kommunala flyktingmottagandet och de svårigheter som detta i sig möter kan utgöra ett hinder för förverkligandet av den humana och generösa flyktingpolitik som riksdagen har fattat beslut om. Den av invandrarverket praktiserade hela Sverige-strategin, som går ut på att man placerar flyktingar i så många kommuner som möjligt, har medfört stora svårigheter. Den bristande, eller obefintliga, hänsynen till de tidigare nämnda kriterierna för utplacering, som i sig utgjorde förutsättningar för ett harmoniskt, rationellt och effektivt kommunalt omhändertagande, har medfört att sekundäromflyttningen från små kommuner har blivit mycket stor. Vi i vpk anser att det är nödvändigt med en översyn av det nuvarande systemet med kommunalt omhändertagande av flyktingar. Det finns mycket som talar för att man borde överge den s.k. hela-Sverige-strategin och koncentrera sig på ett mindre antal kommuner som uppfyller de av riksdagen fastställda kriterierna och som framför allt har en bra arbetsmarknadssituation. Då det gäller bostadssituationen för flyktingar bör regeringen snarast lägga fram förslag för riksdagen om statliga bostadslån för s.k. genomgångsbostäder. Självfallet skall flyktingar ha samma rättigheter till fullvärdig bostad som andra. För att akuta bostadsproblem skall kunna lösas kan emellertid vissa möjligheter till avsteg från kraven göras, ungefär som för olika typer av kollektiva boendeformer. Vissa minimikrav, som nu exempelvis gäller för bostadslån till ombyggnad av ålderdomshem, bör emellertid gälla. De s.k. genomgångsbostäderna skall emellertid kunna utnyttjas inte bara av flyktingar utan av alla som är i omedelbart behov av en bostad. Bostadssökande som erhåller ”tillfällighetsbostad” skall inte förlora sin plats i ordinarie bostadskö. Tillskapandet av flera s.k. genomgångsbostäder skall ses som en tillfällig, konstruktiv lösning tillsammans med andra initiativ för att upplåta lägenheter under kortare tid. Alla resurser måste tillvaratas och utnyttjas i avvaktan på att ett ökat bostadsbyggande kommer i fatt efterfrågan, vilket torde dröja något eller några år, i varje fall i storstadsregionerna. Herr talman! Vad gäller kampen mot rasismen anser vpk att det krävs åtgärder som syftar till att öka informationen till det svenska folket om invandringens historiska orsaker, klassmässiga aspekter och inte minst samhällsekonomiska effekter. Det krävs åtgärder som främjar allsidiga kontakter och ökar förståelse och tolerans mellan invandrare och svenskar, exempelvis i form av gemensamma politiska, sociala och kulturella arrangemang, såsom de politiska partiernas manifestation mot rasismen sommaren 1987. Vpk anser att det är nödvändigt att bemöta rasismens och nationalchauvinismens tarvliga och enfaldiga exploatering av nationalkänsla och patriotism i en brett upplagd idédebatt. Anledningen till detta är vår övertygelse om att det inte räcker med allmänna fördömanden eller avståndstaganden från invandrarfientliga yttringar. Överallt dyker det upp en rad pseudopatrioter, som återigen, såsom har skett tidigare i historien, spekulerar i patriotismen. Dessa väljer ut en del av vad de kallar svenskhet och försöker bevara den genom att ”skydda” den mot flyktingar och yttre påverkan, genom att mumifiera den, förpuppa den och isolera den från verkligheten. Detta är den såväl gamla som kända stockkonservatismen, som när den övergår till nationalchauvinism prisar döda och mumifierade nationella symboler för att uppnå sina utvecklingsfientliga och antiintellektuella syften. Den här sortens pseudopatriotism, som breder ut sig i landet i dag och som säger att svenskhet är att ha blå ögon och blont hår, behöver bemötas av någon. Även om många tror att argument av typen ”blont hår och blå ögon” är så uppenbart enfaldiga att de inte behöver bemötas, råder det faktiskt en rätt så stor osäkerhet hos många människor i dag kring dessa frågeställningar. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer i detta betänkande.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 21 behandlas de anslag som rör invandraroch flyktingpolitik samt en rad motioner från den allmänna motionstiden. I motionerna behandlas till stor del frågor som tas upp i de utredningar som jag skall lämna en kort redogörelse för. Vi vet att de långa handläggningstiderna för närvarande är ett stort Prot. 1987/88:115 problem, och i utskottet finns en samstämmighet om att åtgärder måste vidtas för att förkorta handläggningstiderna. Regeringen inledde under förra året ett översynsarbete när det gäller invandraroch flyktingpolitiken. Arbetet syftar bl.a. till att förkorta handläggningstiderna och få till stånd en effektivare flyktingmottagning.

Det första och kanske viktigaste skälet är humanitärt. För många är det påfrestande och ångestskapande att under lång tid få vänta på beslut. Det andra skälet gäller rättssäkerheten. De långa väntetiderna är knappast förenliga med kravet på rättssäkerhet. Det tredje skälet är ekonomiskt. Kortare väntetider minskar kostnader för bl.a. bostäder och ekonomisk hjälp. Det fjärde skälet är invandrarpolitiskt. Långa väntetider motverkar en bra integration för den som får stanna i landet. Regeringen tillsatte i februari 1987 två utredningar med bl.a. syftet att kraftigt förkorta handläggningstiderna för asylsökande. Enligt direktiven bör målsättningen vara en handläggningstid som inte överstiger två månader från ansökningsdagen till dess invandrarverket fattar beslut och två månader för regeringen att pröva ärendet. Den ena utredningen skall göra en teknisk översyn av utlänningslagen, men det underströks också i direktiven att det inte var aktuellt att ändra grundprinciperna för vår invandraroch flyktingpolitik. Utredarens huvuduppgift var att föreslå sådana ändringar av reglerna som kan bidra till att förkorta handläggningstiderna. I den andra utredningen, asylärendeutredningen, skall utredaren undersöka och lämna förslag på vilka organisatoriska och administrativa förändringar som krävs för att förkorta handläggningstiderna. Asylärendeutredningen föreslår åtgärder som skall medföra att en asylutredning normalt bör kunna genomföras inom två veckor från ansökan. Därefter bör beslut kunna fattas i klara bifallsärenden. Utredaren säger också att det bör vara möjligt att invandrarverket fattar beslut inom två månader från ansökan medan vissa ärenden kan ta längre tid. Det kan t.ex. gälla ärenden som kräver en kompletterande utredning från en utlandsmyndighet. Vid överklagandet bör i de flesta fall en tid på sex veckor från invandrarverkets beslut till dess överklagande kommer in till regeringen vara tillräcklig och handläggningen hos regeringen vara möjlig att klara inom två månader. Den normala tiden från ansökan om asyl till ett slutgiltigt beslut från regeringen skall alltså inte behöva överstiga sex månader. Förslagen går i första hand ut på att asylutredningarna i så stor utsträckning som möjligt koncentreras till utredningsslussar där de asylsökande skall stanna tills utredningen är genomförd. Motiven är bl.a. att ett fullständigt förhör med den asylsökande kan hållas kort efter ansökan. Grundutredningen kan bli komplett redan från början genom att utredarna är specialiserade på den uppgiften. Det ger också möjlighet att sortera ärendena i klara bifallsärenden och ärenden där offentligt biträde skall förordnas. Asylärendeutredningen framhåller också att det krävs välutbildad personal för en snabb och rättssäker handläggning. I januari i år redovisade utredarna sina arbeten. Betänkandena har remissbehandlats och bearbetas nu i regeringskansliet. Regeringen har också inlett en översyn av invandrarverkets organisation. Arbetsbelastningen i verket har ökat i takt med att antalet flyktingar och asylsökande har ökat. Även om mindre organisationsändringar har genomförts och både permanenta och tillfälliga personalförstärkningar har gjorts är stommen i verkets organisation i stort sett densamma som vid verkets tillkomst 1969. Det finns inte anledning att nu närmare gå in på invandrarverkets organisation. Regeringen har lämnat en proposition om principerna för en ny organisation för statens invandrarverk som riksdagen får ta ställning till om några veckor. Till utskottets betänkande har fogats ett antal reservationer, där flera av de förslag som behandlas i utredningarna tas upp. I reservation 1 anförs att det invandrarpolitiska arbete som invandrarverket tidigare bedrev nu har försvunnit på grund av akuta insatser för flyktingar. Det är inte helt riktigt. Visserligen är invandrarverket hårt belastat, men det har också tillförts medel under året för att klara sin verksamhet. Organisationen vid invandrarverket är inte avpassad för den situation som nu råder, och därför har regeringen också föreslagit en ny organisation. Men invandrarpolitik bedrivs inte enbart av statens invandrarverk utan framför allt av och i landets kommuner. Jag yrkar avslag på reservationen. I reservation 2 föreslås att fler än en handläggare bör delta i beslutet vare sig det innebär bifall eller avslag på en ansökan. Men som Gullan Lindblad själv sade är den frågan delvis överspelad, eftersom den behandlats av de utredningar vars betänkanden nu bereds i regeringskansliet. Reservationerna 7, 8 och 9 tar upp frågan om flyktingkvoten. I propositionen föreslås att flyktingkvoten liksom hittills skall vara 1 250 personer. Men statsrådet förutsätter att regeringen liksom tidigare kan besluta om ytterligare överföring och övriga åtgärder som kan bli nödvändiga under budgetåret. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 7, 8 och 9. Herr talman! Som jag tidigare sagt råder det enighet i utskottet om invandraroch flyktingpolitiken. Även om det fogats 19 reservationer till utskottets betänkande, ser jag det mera som uttryck för skilda uppfattningar om vägen till målet än som ett ifrågasättande av målet för invandraroch flyktingpolitiken. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Det är bra att, som vi nu återigen fick höra, remissarbetet har kommit så pass långt att beredning av utredningsförslagen nu pågår i regeringskansliet. Jag hoppas att det finns goda förutsättningar för att behandlingen av utredningarna och remissvaren skall bli både positiv och så snabb att vi kan få förslag till hösten i dessa frågor, som vi nu så länge har diskuterat. Det hela verkar gå i positiv riktning, och jag hoppas att vi snart skall kunna fatta beslut i dessa frågor. Vad jag inte riktigt kan förstå är det som Maud Björnemalm i slutet av sitt anförande sade om flyktingkvoten. Vi fick höra att invandrarministern har ställt i utsikt att i detta avseende vara flexibel och vid behov eventuellt öka kvoten. Flyktingkvoten har legat stilla länge, medan flyktingströmmen i världen har ökat kraftigt. Jag tycker att vi från svensk sida skall visa den generositeten att vi ökar kvoten med det lilla vi i folkpartiet begär. Det är emellertid viktigt att vi i Sverige även på detta sätt visar omvärlden att vi är positiva till flyktingar och invandrare. Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag i mitt tidigare anförande glömde att yrka bifall till två reservationer. Jag vill göra det nu i stället och yrkar alltså bifall till reservationerna 10 och 11.
Herr talman! Maud Björnemalm talade om de olika förslag som nu bereds i regeringskansliet. Från centerns sida har vi naturligtvis stora förhoppningar att förslagen skall kunna genomföras och handläggningstiderna därigenom minskas. En av huvudpunkterna i mitt inledningsanförande var den oro vi känner för att man går in i en ny organisation med felaktiga förutsättningar, dvs. att man har kvar rester från den gamla organisationen. De synpunkter som jag framförde i det avseendet kommenterade inte Maud Björnemalm. Jag anser att det är väldigt viktigt att vi från riksdagens sida gör klart att för att den nya organisationen skall kunna fungera måste vi ha så rent bord som möjligt. I annat fall kommer den nya organisationen redan från starten att vara så belastad att inte heller den kommer att kunna fungera. Jag anser att vi måste ta lärdom av erfarenheterna från 1984 och 1985 då vi bytte organisation. Till slut vill jag åter beröra vår reservation om en utvärdering av de invandrarpolitiska målen. Alla partier står ju bakom de övergripande målen om jämlikhet, valfrihet och samverkan. Vad vi i centern anser är att man borde se över hur dessa mål uppfylls på olika samhällsområden. Som vi ser det saknas det på vissa områden resurser och vilja att uppfylla dessa mål, och vi tror att det vore värdefullt om riksdagen fick en ordentlig redovisning av hur långt vi kommit när det gäller att nå målen. På det sättet får vi underlag för att fatta beslut om de konkreta åtgärder som behövs. Jag anförde några exempel på områden där jag anser att vi inte uppnått målen. Det gäller t.ex. arbetsmarknad, utbildning samt radio och TV. Även om det inte funnits något som helst stöd här i kammaren för våra motionskrav, hoppas jag att vi när vi skall behandla enskildheter trots allt ändå kan vara överens om de konkreta åtgärder som behöver vidtas. Jag kan för centerns del lova att vi skall återkomma på denna punkt.

Herr talman! Som argument för yrkandet om avslag på vpk-reservation nr 1 om ökat anslag till invandrarverket anför Maud Björnemalm att invandrarpolitiken inte bedrivs av invandrarverket utan av de olika kommunerna. Men vi vet att invandrarverket har till uppgift att fullfölja de av riksdagen fattade besluten på invandrarpolitikens område, att granska hur de förverkligas och kartlägga hur kommunerna fungerar på detta område samt även ge hjälp åt de enskilda och ibland dåligt utbildade flyktingsamordnarna i kommunerna — dessa har en utbildning på tre dagar — så att den politik som riksdagen fattar beslut om kan förverkligas. För att invandrarverket skall kunna fullgöra dessa uppgifter måste det ha bättre resurser. I dag finns det 10 000 personer på olika flyktingförläggningar som väntar. Men alla väntar inte av samma anledning. Den allra största delen av dessa personer väntar på beslut huruvida de skall få stanna eller inte. 18—20 90 av dem har redan beviljats politisk asyl men väntar i alla fall. De väntar på att få bostad i någon kommun, där de kan leva vidare som fullvärdiga medborgare. Här krävs det insatser. Det största problemet i dag när det gäller flyktingmottagandet är att skaffa bostäder. Tiden i väntan på en bostad är lika påfrestande som väntan av något annat skäl. När det gäller det problemet hade Maud Björnemalm ingenting att komma med. Från vpk:s sida har vi försökt finna en konstruktiv lösning med tillfälliga genomgångsbostäder, som skall vara tillgängliga för alla som är i omedelbart behov av en bostad. Men tilldelningen av sådana bostäder skall ske på frivillig grund, och den som får en sådan bostad skall få behålla sin plats i den ordinarie bostadskön. Detta är ett sätt att lösa ett akut problem, som gör att hela flyktingpolitiken håller på att kollapsa. På vad sätt anser ni att detta vpk-förslag är orealistiskt? Varför kan detta förslag inte genomföras? Till detta skulle jag gärna vilja ha en kommentar.
Herr talman! Som Kenth Skårvik säkert känner till bestäms flyktingkvoten i samråd med FN:s flyktingkommissarie, och man har ansett att den kvot vi nu tillämpar är fullt tillräcklig. Man kan också säga att den är flexibel, eftersom det år 1987 var 1457 personer som fick komma till Sverige på flyktingkvoten. Till Rune Backlund: Målsättningen är att när den nya organisationen för invandrarverket införs skall den börja med ett rent bord, och man har redan gjort personalförstärkningar. Beträffande en utvärdering av invandrarpolitiken tycker jag man kan låta de olika utredningsförslagen verka en tid så att man kan se hur den nya organisationen fungerar innan man gör en utvärdering. Till Alexander Chrisopoulos vill jag bara säga att invandrarverket får resurser för att klara sin verksamhet. Visst är det bostadsbrist, men samtidigt har bostadsbyggandet ökat. Det kommer också att bedrivas en försöksverksamhet med kommunala mottagningscentra, och det förslaget innebär att kommunerna inrättar genomgångsbostäder för flyktingarna.
Herr talman! Det förvånar mig att FN skulle känna sig nöjda med den flyktingkvot vi har, men det kan jag inte kommentera — det är möjligt att det är så. Men det borde trots allt även för FN vara bra att veta hur många flyktingar som kan sändas till Sverige, och det borde vara önskvärt med en högre kvot än vad vi har i dag. Från ett besök vid invandrarverket för en tid sedan vet vi att man från det hållet gärna skulle se att flyktingkvoten höjdes något och att man kunde arbeta efter dessa riktlinjer. Det vore också bra ur en annan synvinkel att höja flyktingkvoten. Vi vet att vi har bekymmer för att våra grannländer — Norge, Finland, Danmark, Tyskland — vill dra in på flyktingsidan och inte ta emot så många flyktingar som förr. I och för sig skall man inte göra det bara för syns skull, men jag tror det skulle se bra ut om vi visade vilken syn vi har och att vi kan tänka oss att öka flyktingkvoten utan att därmed göra några inskränkningar på spontanflyktingsidan. Jag tror att det skulle bidra till att få med de andra länderna att öka sin flyktingmottagning.
Herr talman! Maud Björnemalm hänvisar till att invandrarverket och andra myndigheter har fått resurstillskott. Jag vill bara påminna om att om man nu följer de förslag som finns skall den nya organisationen börja tillämpas under 1989. Vi har i stort sett ett år på oss att klara målsättningen rent bord. Jag är inte säker på att det som hittills är beslutat och det som är föreslaget när det gäller resursförändringar och förstärkningar räcker för att klara denna målsättning. Jag är faktiskt tveksam på den punkten, och därför hyser jag viss oro för att man drar med sig de gamla problemen in i den nya organisationen. Då kommer den inte att fungera som det är tänkt, och detta medför problem redan från starten. Det är därför viktigt att vi från riksdagen markerar gentemot regeringen, som har frihet att under detta budgetår utnyttja den fullmakt riksdagen ställt ut, att den skall ta till vara denna möjlighet och se till att resurserna finns under en tid fram till dess att den nya organisationen skall börja verka. Man bör inte i detta läge sitta och väga och i alltför hög grad tänka att när vi nu skallini en ny organisation kommer det att lösa alla problem. Det vore att tänka på ett felaktigt sätt, och det vore att skapa fler problem än man löser. Maud Björnemalm nämnde utvärderingen av invandrarpolitiken, och jag tror hon blandade samman det som gäller invandrarverkets hantering av frågorna och den mera allmänna invandrarpolitiken. Vad vi är ute efter är en total genomgång av hur vi löser de invandrarpolitiska målen på olika samhällsområden. Här ligger ansvaret inte bara på invandrarverket utan även på andra myndigheter i vårt samhälle. De stora är AMS och SÖ som står för den stora delen på detta område, men även socialstyrelsen har betydande bitar.
Herr talman! Vad gäller stödet till invandrarverket vet vi att invandrarverket har fått ökade resurser, men de i budgetpropositionen föreslagna ökningarna är inte alls tillräckliga för att lösa invandrarverkets problem. Samtidigt som dessa resurser har tillförts säger man själv på invandrarverket att det invandrarpolitiska opinionsbildande arbetet måste få stabiliseras på en nivå som är förenlig med statsmakternas mål och den aktuella utvecklingen på området. De föreslagna resurserna räcker inte till — det är problemet. Vpk anser att det viktigaste problemet inom flyktingmottagandet är bostadssituationen, som utgör en broms för förverkligandet av det av riksdagen fattade beslutet om en human och generös flyktingpolitik. Det som praktiseras i dag i olika kommuner är att man antingen får en kvot av tilldelningen av bostäder till flyktingar, eller också prioriteras vissa flyktingar ibostadskön. Båda dessa metoder används, men det är inte friktionsfritt utan det skapar problem i förhållande till den inhemska befolkningen. Trots att man använder dessa metoder och trots att det finns en viss försöksverksamhet med genomgångsbostäder så väntar i dag mellan 15 och 20 96 av de 10 000 flyktingarna i olika flyktingförläggningar. De har redan fått politisk asyl men kan inte placeras in i olika kommuner på grund av de svårigheter som det kommunala flyktingmottagandet brottas med. Detta måste lösas. Det gäller ju inte en partipolitisk profileringsfråga utan ett försök att komma med konstruktiva förslag. När man inser var problemen ligger måste man försöka lösa dem på något sätt. Därför anser vi att det kommunala flyktingmottagandet i hela Sverige bör ifrågasättas och omprövas så att ett mindre antal kommuner, som har arbetsmarknadspolitiska förutsättningar — vi har i dag överhettade regioner där arbetskraftsefterfrågan är mycket stor — skall kunna bygga tillfälliga bostäder och genomgångsbostäder och på det sättet lösa flyktingproblemet.

Herr talman! Till Kenth Skårvik vill jag upprepa vad jag sade i mitt inledningsanförande, nämligen att statsrådet förutsätter att regeringen liksom tidigare kan besluta om ytterligare överföring och övriga åtgärder som kan bli nödvändiga under budgetåret. Flyktingkvoten ligger inte fast för alla tider, utan den är fastställd för det löpande budgetåret. Till Rune Backlund vill jag säga att regeringen har som målsättning att invandrarverkets bord skall vara rent när den nya organisationen träder i kraft. Resurser har redan tillförts för att man skall kunna klara ärendebalansen. Jagtror inte att Alexander Chrisopoulos lyssnar på vad jag har att säga. Jag har försökt att redogöra för den nya organisationen och för hur man försöker lösa bostadsfrågan i en försöksverksamhet.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av vår motion Sf539. I vårt motionsyrkande begär Hans Göran Franck och jag att regeringen årligen skall redogöra för de invandrarpolitiska erfarenheterna och åtgärderna. I detta fall handlar det alltså inte om flyktingpolitiken. Regeringen redogör ju årligen i en skrivelse till riksdagen för vad som har hänt på det området. Jag är väl medveten om att kommuner och landsting har det största ansvaret i dessa frågor, och att kommunernas suveränitet att besluta i sina ärenden inte skall rubbas. Men en redogörelse från regeringen skulle kunna bli en påminnelse för många kommuner i detta land. Under de senaste åren har vi nåtts av negativa signaler från olika håll i landet. Signalerna har gällt kommunernas besparingsåtgärder avseende skolan, sociala servicen, barnomsorgen etc. som har drabbat invandrarna. Invandrarintressen har haft svårt att hävda sig. De har inte heller något stöd från massmedia. Vårt förslag är blygsamt: Man skall samla det gångna årets erfarenheter från centrala myndigheter som SÖ, kulturrådet och socialstyrelsen för att hjälpa regeringen — givetvis inte att glömma invandrarverket. Utskottet hänvisar till budgetpropositionen, där man kan läsa om åtgärderna på invandrarområdet. Men som ni har förstått är inte detta tillräckligt. Jag får ändå konstatera, realist som jag är, att vi är ensamma om vårt krav, och avstår därför från att komma med ett yrkande i dag.

Herr talman! Jag vill ta upp en fråga som mycket kortfattat behandlas i socialförsäkringsutskottets betänkande 21. Det gäller kvinnliga asylsökande som har utsatts för sexuellt våld eller tortyr. Ett förslag som behandlas i betänkandet går ut på att de skall få möjligheter att förhöras av kvinnliga utredare och att kvinnliga tolkar skall delta vid förhöret. I utskottsbetänkandet konstateras ”att utredningen i sådana asylärenden där sexuellt våld kan ha förekommit görs enligt samma principer som gäller för brottsutredningar om sexuellt våld i allmänhet, nämligen att det kvinnliga offret förhörs av en kvinna”. Jag har nyligen av en jurist, som har varit ombud för asylsökande och har bred erfarenhet på detta område, fått reda på att det inte förhåller sig på det viset. Detta kan tyckas vara en liten fråga, men för de kvinnor som det här gäller är det mycket väsentligt att de får möjligheter att förhöras av kvinnor, med tanke på vad de har upplevt tidigare. Jag skulle vilja fråga utskottets företrädare om det verkligen är så att de kvinnliga asylsökande har denna möjlighet att förhöras av kvinnor. Jag vet att det är departementet som har försett utskottet med dessa uppgifter, och eftersom statsrådet är här kanske vi kunde få en upplysning av Georg Andersson också.
Herr talman! Vi har fått redogjort för oss i utskottet att det verkligen är så som det står i betänkandet. Men självfallet har utskottet anledning att se över denna fråga ytterligare.

Herr talman! Sjukvården är i kris! Det är en kris som kommer att förvärras och fördjupas och sannolikt kulminera i mitten av 1990-talet. Den yttrar sig i köer, bl.a. till några typer av behandlingar som har blivit mer omtalade än andra. Den yttrar sig i mycket svåra personalproblem. Den yttrar sig i en låsning av enskilda människor till en vårdorganisation som inte passar och inte kan passa andra. Mot den krisen har socialdemokratin och utskottsmajoriteten inget annat botemedel än ständigt större doser av samma medicin som har ordinerats under många år och som genom att vara antingen verkningslös eller behäftad med svåra biverkningar har lett fram till just den krissituation vi har i dag. Moderata samlingspartiet menar att det är meningslöst att fortsätta med samma metoder som har visat sig verkningslösa eller skadliga. Vi vet att det kommer att krävas stora resurser för att komma ur krisen, och vi tror inte att det går att mobilisera dessa resurser genom att bara vandra vidare i kända hjulspår. Vi har ett förslag om en annan finansiering av sjukvården, framför allt en försäkringsfinansiering. För allt fler människor beror möjligheten att få den vård och behandling man behöver på om man har eller kan skaffa större eller mindre penningsummor. Den som har god ekonomi kan alltid få vård. Den som inte har det får vänta i kön. Vi menar att en effektiv och rättvis sjukvårdsförsäkring skall kunna lösa det problemet på samma villkor för alla. Eftersom det ständigt ifrågasätts vad vi egentligen menar, vill jag som vanligt upprepa att den sjukvårdsförsäkring vi föreslår är en obligatorisk sjukförsäkring som omfattar alla. Den är en social försäkring, där avgifterna betalas i proportion till inkomsterna, så att den fattige betalar litet eller intet och den rike betalar mycket. Förmånerna är lika för alla. Vi tror att med hjälp av ett sådant system kan vi få ett större utbud, ett rikare utbud och en större frihet att välja inom sjukvårdsorganisationen. I betänkandet har vi två reservationer som tar upp detta, reservation nr 2 som direkt förordar det nya finansieringssystemet, och reservation nr 1—som utgör en förutsättning för reservation nr 2 — som går ut på att den döda hand som ligger över hela vår svenska sjukvårdsorganisation och som går under det famösa namnet Dagmar måste avlägsnas. Innan det har skett finns inte mycket annat att göra. Vi vet nu att Dagmar var en s.k. reform som hade positiva syften. Jag ifrågasätter inte de positiva syftena. Men reformen har fått ingen eller motsatt verkan. Den har inte löst några problem, den har skapat nya. 35 Ett exempel på detta är läkarförsörjningen i glesbygderna. Den har inte blivit bättre utan snarare sämre. Vi har på den punkten ett mera konkret yrkande om att stimulera läkarrekryteringen till glesbygderna, vilket måste ske genom positiva insatser — inte genom tvång och regleringar. Det är inte minst en taxefråga. Ingen kan etablera en rörelse som inte har utsikter att bli lönsam. En läkarpraktik ute i en glesbygd kan inte bli lönsam, den kan inte ens gå ihop med nuvarande taxesättning. Vi föreslår därför i reservation 10 förmånligare villkor på den punkten. Vi har också ett besparingsförslag som vid det här laget är väl känt. Det gäller sjukpenningförsäkringen, och vi föreslår att under den första delen av en lång sjukperiod skall vi kunna ha en något lägre kompensation än i dag för inkomstbortfallet. Jag vill understryka att det förslaget skall ses i sitt sammanhang med moderat politik i övrigt och kopplas till förslag om skattereformer och ekonomisk politik. Ser man till den helheten finner man att förslaget icke innebär någon försämring för de försäkrade. Med en sjukpenningförsäkring av moderat modell och ett skattesystem av moderat modell får ingen sämre kompensation än i dag. De långtidssjuka får det t.o.m. väsentligt bättre. Jag yrkar bifall till detta förslag. Sedan, herr talman, vill jag i marginalen säga några ord om en mindre fråga. Vi har en reservation nr 16 som handlar om rabattering av p-piller till unga kvinnor. Den har vi avgivit tillsammans med vpk:s representant i utskottet. Att den reservationen finns beror först och främst på att vi blivit upplysta om att här föreligger en orättvisa. Det är ju så att de födelsekontrollerande metoderna i det enskilda fallet är inte resultatet av ett fritt val. Man är på grund av ålder och hälsa och mycket annat ofta hänvisad till en bestämd metod — när det gäller de unga kvinnorna då icke sällan p-piller. Dessa är ekonomiskt oförmånliga jämfört med andra metoder. Det är faktiskt så att de inkomstsvaga unga hänvisas till dyrare metoder än sina som regel mer välsituerade mammor, och vi tycker inte att det är rättvist. Därtill kommer att vi under de allra senaste åren har kunnat iaktta en ökad abortfrekvens bland just de unga kvinnorna, och det kan inte uteslutas att det finns ett samband mellan de oförmånliga reglerna för rabattering av p-piller och den utvecklingen. Därför vill vi att systemet skall ses över, så att man får ett rättvisare och ur allmän samhällssynpunkt kanske effektivare system. Det gäller kvinnor upp till 20 års ålder — det är där vi som regel hittar de inkomstsvagaste. Jag vill med dessa ord yrka bifall till reservation 16. Detta betyder sammanfattningsvis, herr talman, att jag yrkar bifall till reservationerna nr 1, 2, 10, 16 och 20. Det finns fler moderata reservationer, men de kommer litet senare under debatten att tas upp av Gullan Lindblad.

Herr talman! Det här utskottsbetänkandet berör, som vi har hört, bidrag till sjukförsäkringen m.m. I betänkandet behandlas bl.a. den ersättning du och jag skall ha när vi blir sjuka. Praktiskt taget alla människor berörs någon gång av de här frågorna om sjukvårdsersättning i samband med läkarvård och läkemedelsinköp, sjukhusvård och sjukresor m.m. En del människor behöver utnyttja sjukförsäkringen ofta och under längre tider, andra mer = Prot. 1987/88:115 sällan och kanske under kortare tider. S maj 1988 De sammanlagda utgifterna för sjukförsäkringen under budgetåret 1988/ GG 89 beräknas till 45 112 milj.kr. När man ser och hör sådana siffror och när Bi idrag till sjukförsäkdessutom debatten om sjukvårdens kris pågår så intensivt, ställer man osökt — ””8er m.m. frågan om vi själva genom olika åtgärder delvis skulle kunna bidra till att vi inte så ofta blev sjuka. Gör vi vad vi kan för att försöka minska orsakerna till många sjukfall och arbetsskador? Under de senaste åren har ju antalet sjukskrivningsdagar ökat mycket kraftigt. Kan vit.ex. förbättra vår psykiska och fysiska miljö för att därigenom också förbättra vår hälsa? Jag kan inte låta bli att göra de här reflexionerna, eftersom vi om en liten stund här i dag också skall diskutera anslagen till hälsoupplysning och till socialt behandlingsarbete. I den debatten kommer det att understrykas, tror jag, hur viktigt det ur hälsosynpunkt är att vi kan minska t.ex. alkoholoch tobakskonsumtionen. Alkohol och tobak är ju de mest sjukdomsrelaterade drogerna i vårt samhälle. Kunde vi bättre komma till rätta med dessa orsaker, skulle vi säkerligen inte behöva tala om kris i sjukvården, och kostnaderna för sjukförsäkringen skulle kunna minskas drastiskt. Det här är viktigt att ha i åtanke, när vi i samband med det här betänkandet nu bl.a. behandlar olika besparingsförslag inom sjukpenningförsäkringen. I dag har vi alltså tyvärr en sjukvårdskris. Det krävs naturligtvis långsiktiga åtgärder för att åstadkomma en förändring, och vi kan kanske inte gå in på dessa förändringar så mycket här och nu. Vi måste i dagens läge till största delen använda de resurser vi har och göra nödvändiga prioriteringar i fråga om de offentliga utgifterna — och det måste också beröra sjukförsäkringsområdet. Då det gäller sjukförsäkringen är det väl knappast rätt att prioritera dem som är snuviga eller har ont i halsen någon eller några dagar per år. Vii folkpartiet tror faktiskt att man under några få dagar kan klara sin tillvaro ganska hyggligt även om man får ett par tre tior mindre om dagen i sjukersättning under en så begränsad tid. Vi anser att vi måste prioritera dem som t.ex. står i kö för höftledsoperationer, kranskärlsoperationer eller gråstarrsoperationer. Vi menar också att alla skall ha rätt till adekvat sjukvård utan några åldersgränser. Herr talman! Vi föreslår därför att resurser förs över från sjukpenningförsäkringen till sjukvården. Detta föreslår vi i motion Sf269 som behandlas i det här utskottsbetänkandet. I reservation nr 7 yrkar vi att detta skall ges regeringen till känna. Nödvändiga besparingar i statsbudgeten måste utformas så att inte de svaga grupperna drabbas — de som vi från folkpartiets sida brukar benämna ”det glömda Sverige”. För dessa grupper kräver vi i stället ökade resurser, t.ex. för de handikappade. Besparingarna måste utformas på ett sådant sätt att effekterna på varje enskild individ blir så små som möjligt och genom att belastningen sprids ut på många människor. Det är därför som vi i reservation 21 yrkat på en till 80 76 sänkt kompensationsnivå under de 30 första dagarna per år och på en effektiv insjuknandedag. Om arbetsmarknadens parter önskar avtala om ytterligare kompensation inom ramen för tillgängligt löneutrymme bör detta inte 37 belasta den allmänna försäkringen. Jag skall fortsättningsvis kommentera några av våra övriga reservationer. Det är ju många olika frågor som berörs i det här betänkandet. Låt mig först konstatera att utskottet på en viktig punkt, där det väckts en hel del motioner, har lämnat ett enhälligt utlåtande, nämligen när det gäller högkostnadsskyddet. Vi har från folkpartiets sida under flera år motionerat om att sjukresor skall ingå i högkostnadsskyddet och att befrielse från ytterligare avgift skall ges efter 12 stämplar under ett år. Ett enigt utskott anser nu att det finns anledning att göra en förutsättningslös utredning om hur det samlade förmånssystemet skall kunna reformeras för att det skall skapas större rättvisa. Utskottet föreslår med anledning av de aktuella motionerna att detta skall ges regeringen till känna. I reservation nr 1 har folkpartiet tillsammans med moderaterna föreslagit att Dagmarsystemet skall avskaffas. Denna s.k. reform blev knappast vad man hade tänkt sig. Fördelningen över landet av reella sjukvårdsresurser har inte förbättrats — snarare tvärtom. Etableringskontrollen för privatläkare bör alltså upphävas, och vi bör snarast övergå till ett ersättningssystem som kan ge de av alla önskade effekterna. I reservation nr 11 tas en annan angelägen fråga upp - frågan om skillnader i läkartaxan för läkare i och utanför läkarhus. Den reservationen har vi folkpartister avgivit tillsammans med centerpartisterna. Ersättning till privatläkare som arbetar utanför läkarhus är väsentligt lägre än för läkare som arbetar i läkarhus. Det innebär ofta att små läkarpraktiker motverkas, och detta kan slå hårt mot mindre orter. Regeringen bör därför ges till känna att läkartaxans utformning skall ses över. I reservation nr 6 tar vi tillsammans med moderaterna upp det växande intresset från olika vårdyrkesgruppers sida att ge vård på entreprenad. Vi menar att sådant intresse bör tas till vara och tänker då bl.a. på arbetsterapeuter, barnmorskor och sjuksköterskor. Det är ju en brist att t.ex. dessa grupper inte kan få ersättning från den allmänna försäkringen. Vi menar därför att regeringen bör ges till känna vad som anförs i folkpartimotion Sf331, dvs. att regeringen skall analysera vad ett förslag om möjlighet för arbetsterapeuter, barnmorskor och andra att utöva sitt yrke på entreprenad skulle kunna tillföra hälsooch sjukvården. När jag nu uppehåller mig vid olika yrkesgrupper som är verksamma inom sjukvården vill jag också ta upp psykoterapeuterna och psykologerna. Vad först beträffar psykoterapeuterna så är situationen oroande, då rekryteringen till psykoterapeutisk utbildning minskat, bl.a. därför att psykoanalytikerna spelar en nyckelroll för utbildning av psykoterapeuter. Dagmarsystemet är ett hinder, och därför yrkar vi folkpartister tillsammans med moderaterna i reservation 4 författningsmässiga åtgärder för att förbättra rekryteringen till psykoanalytisk utbildning. I det här sammanhanget kan noteras att ett enigt utskott dock fann anledning att på nytt till regeringen uttala att den tidigare av riksdagen — med anledning av en folkpartimotion — begärda utredningen om stöd till psykoanalytisk utbildning bör påskyndas. I reservation 5, som vi folkpartister av misstag inte står med på, yrkar vi tillsammans med moderaterna att privatpraktiserande psykologer skall ges Prot. 1987/88:115 möjlighet att inom den allmänna försäkringens ram utföra psykometriska 5 maj 1988 undersökningar. I reservation nr 12 — också den tillsammans med moderaterna — tas taxeutvecklingen för de försäkringsanslutna privatpraktiserande sjukgymnasterna upp. Riksförsäkringsverket har redan ett uppdrag att göra en undersökning av de här sjukgymnasternas ekonomiska villkor och en översyn av ersättningsoch arvodesbestämmelserna inför taxesättningen fr.o.m. den 1 juli 1989. Men sjukgymnasternas taxeutveckling har släpat efter så länge att vi reservanter anser att en skyndsam höjning av behandlingstaxan är nödvändig. I reservation 14 tar vi upp patientavgiften för läkarvård m.m. Vi anser att en höjning av dessa avgifter bör eftersträvas och att — om förnyade förhandlingar med Landstingsförbundet för åren 1988 och 1989 inte kan tas upp - avgifterna i offentlig vård bör höjas i samband med nästa överenskommelse. Med hänsyn till att en höjning av patientavgifter för privat läkarvård bör göras samtidigt med en höjning av avgiften i offentlig vård, avstår vi från ett sådant yrkande nu. Annars skulle konkurrensförhållandena mellan offentlig och privat vård rubbas. I vår motion Sf269 har vi begärt en offentlig utredning av sjukvårdens framtida finansiering, som i dag är ett brokigt och komplicerat lapptäcke. Utgångspunkten bör då vara, som vi framhåller i reservation nr 3, att sjukvården som hitintills huvudsakligen skall finansieras enligt ett slags försäkringsprincip, så att alla med skatter eller försäkringsavgifter betalar sjukvården och att sjukvård gratis eller till låg kostnad ges till dem som behöver vård. Den enskilda vårdtagaren skall på lika villkor kunna välja offentliga eller privata vårdgivare som är anslutna till finansieringssystemet. Reservation 18 är en gammal bekant och gäller ersättning för glasögon. Vad vi från folkpartiets sida särskilt vill uppmärksamma är det stora behovet av synhjälpmedel hos de utvecklingsstörda, då vi vet att kostnaderna för dessa blir mycket kännbara — inte minst för lågavlönade och i hushåll där kanske flera familjemedlemmar är i behov av glasögon eller kontaktlinser. Vad vi begär är en utredning om och hur ett förbättrat samhällsstöd skulle kunna utgå genom t.ex. den allmänna försäkringen eller genom särskilt bidrag. Utredningen bör också klarlägga kostnaderna både för en total reform med fria glasögon till ungdom under 19 år eller till alla utvecklingsstörda. Till slut, herr talman, ett par ord om våra två särskilda yttranden. Det ena gäller de psoriasissjukas problem, där vi uppmärksammar de betydande ekonomiska påfrestningar som de drabbas av. Vi avstår från reservation, då vi nu förutsätter att de här frågorna kommer att behandlas både av utredningen om de handikappades hjälpmedel och av utredningen om en ytterligare nivå inom handikappersättningen liksom vid översynen av högkostnadsskyddet, som jag berört förut. Det andra särskilda yttrandet berör prisnedsättning på kostersättningsmedel för en liten grupp som drabbats av sjukdomen fenylketonuri och med det höga kostnader för specialdestinerade livsmedel. Behovet är stort att ungdomar även efter fyllda 16 år skulle kunna få fortsatt prisnedsättning. 39 Med hänsyn till att den här frågan också kan beröras av utredningen om en ytterligare handikappnivå och översynen av högkostnadsskyddet avstår vi från reservation. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna nr 1,3, 4, 5,6, 7, 11, 12, 14, 18 och 21 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Sjukförsäkringssystemet är komplext och fyllt av många regler som ger orsaker till irritation och som av den enskilde upplevs som orättvist och felaktigt tillämpade. Detta gäller alla våra krångliga och administrativt krävande regelsystem. Det gäller bostadssektorn, socialförsäkringssektorn och inte minst skattesystemet, för att påminna om andra komplicerade system. Allt detta ger upphov till många motioner grundade dels på systemfel och krav på systemförändringar, dels på enskilda medborgares upplevelse av orättvis behandling i nuvarande system. Vi från centerpartiet accepterar det avtal som reglerar sjukvårdsersättningen. Genom de nya regler som genomfördes från prestationsrelaterade till per capita-relaterade bidrag till sjukvårdshuvudmännen har en mera rättvis fördelning av minskade resurser skett. Detta tycks alla partier numera ha accepterat, även om delar av förslaget ej accepteras av alla. Från moderat sida vill man se en sjukförsäkring som följer den enskilde patienten. Det kan låta bestickande, men vad händer när medlen tagit slut? Vilken valfrihet återstår då? När det gäller sjukvårdskonsumtionen vill vi som enskilda medborgare ha allt. Det är därför jag är skeptisk mot moderaternas förslag. Hur satsar man inom det förslaget på förebyggande hälsovård, var tar man pengar till sådana saker? Det är den bästa satsningen för att dra ner på sjukvårdskostnader. Vi måste kunna lita på de enskilda sjukvårdshuvudmännens förmåga att fördela resurser på det sätt som de anser bäst inom sitt område. De privata vårdalternativen har många fördelar att erbjuda, men den tunga, personalkrävande vården tar i första hand den offentliga sjukvården ansvar för. Det visar inte minst den nuvarande sjukvårdsdebatten, grundad på den s.k. sjukvårdskrisen. Vi anser att den enskilda vården har inslag att lära ut till den offentliga vården, bl.a. det personliga omhändertagandet. Den enskilda vården är mycket beroende av ett bra samarbete med landstingen som huvudmän. Det gäller inte minst vidareoch fortbildningsinsatser. Detta fungerar också väl på många håll i landet. Den enskilda vården är ett bra och nödvändigt komplement till den offentliga vården. Inom äldreomsorgen kan inte minst genom gruppboende många äldre få en aktiverande tillvaro. Den vårdformen kan med fördel drivas med enskilda vårdgivare som ansvariga. Även andra enskilda alternativ är utmärkta komplement till den offentliga vården. När det gäller den bristande läkarförsörjningen måste andra åtgärder vidtas än enbart de som erbjuds genom sjukvårdsersättningen. Nya läkare har tillförts glesbygden genom Dagmarsystemet, men inte tillräckligt många. Nya tjänster på sjukhusen har tagit de flesta läkarna. Detta har även socialutskottet givit regeringen till känna. Vi anser därför att vi snart bör se Prot. 1987/88:115 dessa förslag presenterade ifrån regeringens sida. S maj 1988 De skillnader som finns när det gäller läkartaxan för läkare i och utanför läkarhus anser vi bör göras till föremål för en översyn. I reservation nr 11 yrkar vi på detta, och jag yrkar bifall till denna reservation. När det gäller kopplingen mellan sjukförsäkringen och krav på rehabilitering har Rune Backlund och jag i en motion krävt en försöksverksamhet i Göteborgs och Bohus läns landsting för att använda dessa pengar på ett bättre sätt. Genom att bilda en fond med dessa pengar som skall fördelas lokalt skulle det skapas incitament för att på bättre sätt hushålla med dessa medel. Detta lär nu lösas genom rehabiliteringsutredningens arbete. Jag tror dock inte att man där avser att arbeta i den riktning som vi anger i vår motion. Vi har därför reserverat oss med anledning av denna motion, och jag yrkar bifall till reservation nr 8. Riksdagen har beslutat att införa avgifter för sjukhusvård för även ålderspensionärer, detta har vi från centerns sida röstat emot. I sista stund beslutade så regeringen efter ett avtal med sjukvårdshuvudmännen att skjuta på ikraftträdandet till den 1 januari 1989. Är det valet som plötsligt dyker upp som ett orosmoln på den himmel som inte bör fläckas av onda anslag mot pensionärerna? Nog kan det verka troligt att detta har orsakat uppskjutandet av beslutet. Det kan naturligtvis vara krångligt med nya regelsystem, men det har inte hindrat andra stora förändringar att genomföras på rekordkort tid. Avgiftssättningen har man kunnat förändra utan att också ta bort det fria året. Från centerns sida ser vi detta som ett hot mot många äldres möjlighet att kunna satsa på rehabilitering och kunna behålla lägenheten eller bostaden under även en rätt lång sjukvårdsperiod. Nu är vi tillsammans med vpk de enda partierna som fortfarande anser detta. Det har då resulterat i att vi gemensamt avgivit reservation nr 9, som jag yrkar bifall till. Högkostnadsskyddet infördes före 1982 och är till stor fördel för familjer och enskilda som ofta måste anlita läkare och inköpa läkemedel. Sjukresorna har inte ingått i detta högkostnadsskydd. Centern har under ett antal år i motioner krävt att sjukresor skall ingå i högkostnadsskyddet, då vi insett vilka kostnader dessa resor orsakar redan ekonomiskt svaga och ofta sjuka människor. Kostnadsfria läkemedel ges efter en särskild förteckning ut vid vissa sjukdomstillstånd. Inom riksförsäkringsverket har en utredning visat på möjligheterna att dra in dessa kostnadsfria läkemedel. Detta har oroat de patienter som hittills fått dessa läkemedel utan kostnad. Nu har utskottet givit regeringen till känna att dessa frågor tillsammans bör lösas i en utredning. Vi hälsar detta med en stor tillfredsställelse från centerns sida. Jag förutsätter att denna utredning blir parlamentariskt sammansatt. Kostersättningsmedel utgår med prisnedsättning för barn upp till 16 år. Utskottet är inte lika villigt att låta denna fråga ingå i den utredning som skall se över högkostnadsskyddet. Utskottet skriver att denna fråga kan komma att beröras i denna utredning, men vill inte göra något tillkännagivande till regeringen i ärendet. Naturligtvis skall vi arbeta för att frågan tas upp i denna utredning, men det gäller då att detta ges stöd av utredningsdirektiv och de övriga som deltar. Med anledning av denna osäkerhet har vi funnit det bäst 4 att reservera oss mot utskottsskrivningen. Vi vill inte bara se att frågan kan komma att tas upp, utan vi direkt önskar att den skall tas upp. Jag yrkar bifall till reservation nr 17. Hemmamakar finns fortfarande. Deras sjukförsäkringsförmåner har aldrig varit särskilt stora. I en motion av Gullan Lindblad tas ett problem upp som berör de hemarbetande som har prövat ett arbete under en kortare period och fyllt 55 år och vad som då händer med dem. De förlorar då möjligheten att återgå i den hemmamakeförsäkring som de förut varit anslutna till. Det gäller den frivilliga försäkringen. Det är värt att se över. En utredning borde kunna visa vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att erbjuda även denna grupp ett bättre försäkringsskydd. Informationen rörande den frivilliga försäkringen har inte heller varit av det slaget att den trängt igenom. Jag kan inse att det finns vissa svårigheter att informera, men i vissa fall verkar det som om man medvetet inte förstärker informationsinsatserna. Det gäller då hemmamakeförsäkringen och de i annat sammanhang påtalade bristerna när det gäller information om vårdår för vård av egna små barn. Det finns all anledning att förstärka dessa informationsinsatser. Jag vill med detta yrka bifall till reservation nr 24. Egenföretagare och småföretagare med låga nettointäkter har också mycket dålig täckning för inkomstförlust vid sjukdom. För dessa borde den frivilliga sjukförsäkringen kunna utökas så att sammanlagd obligatorisk och frivillig sjukpenning utgår med ett belopp motsvarande frivillig avtalsenlig lön i resp. yrke. Det är ett sätt att ge denna grupp ett bättre försäkringsskydd. Vi anser att man borde göra en översyn av dessa personers förhållanden och sedan presentera ett förslag som kunde leda till att dessa lades till rätta. Vi hari reservation nr 25 yrkat bifall till detta förslag, och jag yrkar därför till sist bifall till denna reservation.

Herr talman! Reservation nr 16 är gemensam för vpk och moderaterna och har avgetts till förmån för en socialdemokratisk motion om särskild rabattering av p-piller för flickor under 20 år. Det är knappast unikt att vpk reserverar sig för socialdemokratiska förslag som är bra, möjligen är det mer unikt att socialdemokraterna fullt ut stöder egna motioner. Socialutskottet har i samband med behandling av krav på kostnadsfria preventivmedel konstaterat att regeringen följer utvecklingen av p-pillerförsäljningen och förutsatt att regeringen vidtar åtgärder om abortfrekvensen skulle öka som en följd av höga kostnader för p-piller. Socialförsäkringsutskottet har nöjt sig med instämmande i denna uppfattning. Socialstyrelsens abortstatistik för 1987 är nu klar. Av den framgår att aborterna stadigt ökat sedan 1984. Mellan 1984 och 1986, dvs. under två år, ökade aborterna med 2 252, och mellan 1986 och 1987, dvs. under ett år, ökade aborterna med 1 396. En fjärdedel av ökningen svarar gruppen 11-19 år för. Oavsett om ungdomskullarna är större, och jag är inte riktigt säker på att de är det, är ökningen oacceptabel. Vi borde haft en minskning eller åtminstone oförändrade aborttal i de yngsta åldersgrupperna. Ökningen pekar på brister i den förebyggande verksamheten. Det är nog inte möjligt att bara peka ut en orsak till ökningen, men man kan inte utesluta att Prot. 1987/88:115 kostnaderna för p-piller och andra preventivmedel har haft betydelse. 5 maj 1988 Eftersom regeringen noga följer utvecklingen vill jag veta hur regeringen bedömer ökningen. Är den tillräckligt stor för att regeringen skall vidta utlovade erforderliga åtgärder, som det står skrivet? Men nog framstår det som stötande att man kallt avvaktar en ökning av antalet aborter innan man beslutar att göra något. | Att ge en särskild rabatt på p-piller till flickor under 20 år borde vara | motiverat utan att en ökning av antalet aborter sker. Många i den åldersgruppen har ingen egen ekonomi eller också lever de på knappa studiemedel. Bara misstanken att det finns ett samband mellan antalet aborter och kostnaderna för p-piller borde räcka för att se till att flickor under 20 år inte avstår från p-piller av ekonomiska skäl. Jag yrkar bifall till reservation nr 16. fr.o.m. 1989 kommer pensionärernas fria sjukhusår att avskaffas enligt tidigare riksdagsbeslut. Vpk, centern och kds har motsatt sig detta. Slopandet av det fria året kommer att kosta pensionärerna som grupp mer än 500 milj.kr. Sjukvården behöver mer pengar, det är helt klart, men de skall inte tas från pensionärerna. Om socialdemokraterna lägger fram ett förslag om att ta in pengar från de enorma tillgångar som nu finns hos det privata näringslivet — under socialdemokratisk regeringstid har ju antalet miljonärer och miljardärer ökat — kan jag lova att det blir majoritet för det förslaget här i riksdagen. En avgift för pensionärer från första vårddagen kommer att medföra att en del inte anser sig ha råd med sjukhusvård om sjukdomen inte är direkt livshotande. Om pensionären inte kommer under vård kan sjukdomen bli värre, och konsekvensen för samhället blir en dyrare behandling på sikt. Jag yrkar bifall till reservation nr 9. Kroniska sjukdomstillstånd hos barn och ungdomar kan medföra betydande kostnader för deras familjer eller för dem själva. Likaväl som ungdomar upp till 19 års ålder får fri tandvård, anser vi att det är rimligt att de får fria sjukvårdande behandlingar. Vissa landsting medger kostnadsfria behandlingar hos sjukgymnaster vid kroniska sjukdomstillstånd men tillämpar inte motsvarande regler för andra sjukvårdande behandlingar. Vpk anser att regeringen bör ta upp detta i förhandlingar med Landstingsförbundet. Detta framgår av reservation 15, som jag yrkar bifall till. Vi har också vid flera tillfällen föreslagit att normalanskaffningskostnaderna för glasögon och linser inordnas i sjukförsäkringssystemet. Glasögon är dyra, även utan extravaganser, och i det enskilda fallet kan glasögonkostnaderna bli betungande. Våra förslag har hittills avvisats med hänsyn till samhällsekonomin. Men exakt hur dyrt det skulle bli för samhället vet vi inte, eftersom inga kostnadsberäkningar finns tillgängliga. Vi anser att frågan om kostnadsfria glasögon och linser behöver utredas. Jag yrkar bifall till reservation 19. I betänkandet föreslås att regeringen ges till känna att det behövs en förutsättningslös utredning om högkostnadsskyddet. Vi välkomnar detta, för högkostnadsskyddet fyller inte längre funktionen som ett skydd mot höga vårdkostnader. Vi är alltså överens om att begära en utredning, men vi ansluter oss inte till 43 varje mening i skrivningen. Utskottet anger att som en utgångspunkt för utredningen bör gälla att den försäkrades kostnader skall begränsas och att ett förändrat förmånssystem inte får leda till oskäliga höjningar av nuvarande avgifter. Vad som är oskäligt kommer vi förmodligen att ha skilda uppfattningar om. Vår utgångspunkt är att en förändring av högkostnadsskyddet skall leda till förbättringar jämfört med nuvarande förhållanden. Men vi reserverar oss inte, utan vi återkommer när vi sett utredningens förslag.

Fru talman! Allra först skall jag be att få yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande 22 och därmed bifall till proposition 1987/88:100, bil. 7 under punkt D 1 Bidrag till sjukförsäkringen. Det har fogats många reservationer till detta betänkande — 26. Jag skall på en gång be att få yrka avslag på alla, även om jag endast kommer att kommentera de 13 första; de övriga kommer Nils-Olof Gustafsson att ta upp. Det vore naturligtvis frestande efter Nils Carlshamres inledning att återuppta en debatt om den s.k. sjukvårdskrisen — vi hade en sådan debatt häri kammaren för en tid sedan. Det skall jag dock avstå från, för det hör inte hemma i debatten om detta betänkande. Däremot vill jag säga ett par ord om Dagmarsystemet. Det trädde i kraft den 1 januari 1985. Det beslut som fattades våren 1984 var grundat på en överenskommelse mellan sjukvårdshuvudmännen och regeringen om finansieringsfrågor inom hälsooch sjukvården. Därefter har överenskommelser träffats för 1987 och för åren 1988 och 1989. Systemet gäller även för dessa år med små förändringar. Vi hade tidigare ett prestationsrelaterat system, nu är det individrelaterat med vissa tillägg. Systemet har gällt några år, och man kritiserar att det inte är färdigutvecklat. Som vi sade den 17 december 1987 i debatten om socialförsäkringsutskottets betänkande 13 måste systemet få verka ytterligare några år, för det är först på sikt vi får se de fördelar med systemet som vi räknade med när systemet infördes. Riksdagen gav 1982 genom hälsooch sjukvårdslagen ansvaret för befolkningens hälsooch sjukvård till sjukvårdshuvudmännen. Då är det riktigt och rimligt att dessa också får inflytande över hur resurserna fördelas, både ekonomiskt och personellt, mellan sjukvårdshuvudmännen och inom resp. geografiskt område. Hittills har rått valfrihet enbart i storstadsområdena vad gäller tillgång till läkare, men på sikt räknar utskottet med en bättre fördelning och större frihet när det gäller läkarval över hela landet. Det har icke blivit försämringar utan en förbättring redan under den korta tid systemet verkat. När det gäller finansieringen av sjukvården har vi ett sjukförsäkringssystem som omfattar alla och som finansieras genom arbetsgivaravgifter och statsbidrag. Nu vill moderaterna i en motion att sjukvårdsförsäkringen skall ersätta landstingsskatten för att finansiera hälsooch sjukvården. Den enskilde skall betala efter inkomst, och ersättning skall utbetalas för den vård som vårdtagaren väljer själv, privat eller offentlig. Det här vill också folkpartiet ha en utredning om. Det skulle medföra en väsentligt förändrad roll för landstingen när det gäller ansvaret för hälsooch sjukvården. De individuella försäkringsavgifterna slopades en gång genom den s.k. Hagaöverenskommelsen — en uppgörelse mellan folkpartiet och socialdemokraterna. Vi står faktiskt fast vid den överenskommelsen. Beträffande rekrytering till psykoanalytikerutbildningen har utskottet tidigare betonat vikten av att behandling och utbildning inte får minska med det nya systemet. Vi tog upp dessa frågor i betänkande 1986/87:1. Vi sade att frågan borde utredas. Den 15 januari 1988 meddelade socialministern i ett interpellationssvar här i kammaren att beredning pågår i regeringskansliet. Hon meddelade vidare att antalet legitimerade psykoterapeuter hade ökat med 250 till 1 100 det senaste året. Det finns i dag 200 psykoanalytiker. I budgetpropositionen föreslås 16 ytterligare utbildningsplatser inom den statliga psykoterapeututbildningen. Vi understryker än en gång behovet och vikten av snabba utredningar och stöd för psykoanalytikerutbildningen. Vi tycker att vi inte behöver gå längre och inte behöver reservera oss. Margareta Andrén talade här om vissa gruppers anslutning till sjukförsäkringen. Vi vill inte gå med på en analys om vilka nya grupper som skall få tillträde till sjukförsäkringen, utan vi vill avvakta. Vi tycker att nuvarande förhållande skall gälla, att nya anslutningar prövas av sjukvårdshuvudmännen. Vi tycker således inte att motionerna om detta behöver tillstyrkas, varför jag yrkar avslag på desamma. Det har lämnats förslag om att sjukpenningförsäkringen skulle kunna tillämpas inom sjukvården, bl.a. för att förkorta sjukskrivningstiden — det har gjorts försök inom Bohusläns landsting — eller att man skulle sätta in pengarna på en fond inom resp. landstingsområde. Det pågår arbete inom rehabiliteringsutredningen. Denna kommer att undersöka möjligheterna till en bättre samordning av rehabiliteringsinsatserna än för närvarande. Utredningen skall vara slutförd sommaren 1988. Vi tycker inte vi behöver ingripa nu utan avvaktar utredningen. Det s.k. avgiftsfria året har vi beslutat om en gång. Regeringen kommer att lägga fram en proposition om hur avgifter skall tas ut för ålderspensionärer och utförsäkrade förtidspensionärer. Man har räknat med ett slopande av det avgiftsfria året i den uppgörelse som gjorts mellan regeringen och Landstingsförbundet. Man har utgått från att det skall avskaffas den 1 januari 1989. Propositionen måste alltså komma snart. Vi avvaktar den propositionen. Att den kommer dagen efter valet, Karin Israelsson, beror på att man måste utarbeta bestämmelserna för hur man skall ta ut dessa avgifter och bestämma deras storlek i förhållande till pensionärernas ställning. Det kanske inte är så enkelt att räkna ut. Det var alltså inte vår avsikt att det skulle vara klart precis efter valdagen. Men sådana spekulationer har man kanske inom vissa partier, och då tror man att andra också har det. När det gäller läkarförsörjningen fick vi i december i fjol en utförlig redovisning från socialutskottet av vilka utredningar och rapporter på detta område som var klara och med anledning av vilka riksdagen skulle föreläggas förslag om åtgärder. Regeringen och Landstingsförbundet diskuterar denna fråga i samband med sjukvårdsöverenskommelsen. De har tillsatt en grupp som skall utveckla styrmedel för att bättre tillgodose de län där det råder brist på läkare. De beslutade också att bedöma inom vilka läkarglesa områden utanför stödområdena det skulle kunna bli en fri läkaretablering. Jag tycker att vi skall avvakta resultaten av dessa undersökningar och se vad regeringen och Landstingsförbundet kommer fram till, innan vi tillstyrker motionsförslag på detta område. Jag yrkar därför avslag på reservation 10. Skillnaderna i nivån för ersättning till läkare som arbetar i och utanför läkarhus har utjämnats. Nivån på arvodeshöjningar för läkare som arbetar i läkarhus uppgick 1987 till 25 70. Någon generell höjning för läkare utanför läkarhus kan inte förordas. Man bör avvakta den sedvanliga bedömningen av taxeförhållandena. I läkarvårdstaxan finns bestämmelser om vad som skall ingå i de olika arvodesgrupperna. Riksförsäkringsverket fastställer efter samråd med socialstyrelsen vilka åtgärder som skall ingå i grupperna för högre arvoden. Därför anser inte utskottet att riksdagen skall avgöra vilka enskilda åtgärder som skall ingå, men understryker vikten av att berörda myndigheter följer utvecklingen och håller förteckningen aktuell. Riksförsäkringsverket har fått regeringens uppdrag att se över de försäkringsanslutna privatpraktiserande sjukgymnasternas kostnader och intäkter avseende 1987. Verket skall också göra en översyn av gällande ersättningsoch arvodesbestämmelser. Detta skall ske i sådan takt att resultatet av översynen kan behandlas när riksförsäkringsverket överlägger om taxenivån fr.o.m. den 1 juli 1989. Vi tror inte att vi kan gå fortare fram. Vi yrkar avslag på reservation 12. När det gäller frågan om huruvida ersättning till sjukgymnasterna skall utgå efter läkarremiss eller inte anser vi att den medicinska kontrollen är viktig. Vi avstyrker därför den moderata motionen och yrkar avslag på reservation 13. Fru talman! Jag vill än en gång yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Ulla Johansson sade att hon kände sig frestad att på nytt ta upp den debatt om sjukvårdskrisen som hölls här i kammaren för några veckor sedan. Jag känner Ulla Johansson som en sanningskär person. På denna punkt tvivlar jag emellertid något på hennes ord. Jag tror att hennes entusiasm att en gång till uppleva den avklädning av socialdemokratisk sjukvårdspolitik som försiggick i kammaren den dagen är begränsad. Jag är inte säker på att Ulla Johansson vet hur systemet fungerar i dag. Hon sade att vi tidigare, före Dagmarreformen, hade ett prestationsrelaterat system för ersättning från sjukförsäkringen till huvudmännen. Det är rätt. Men hon sade också att vi i dag har ett individrelaterat system. Det är fel. Vi har ett kollektivrelaterat system. I dag utgår ersättning i klump, efter folkmängd, och inte alls efter vilka insatser man gör för den ena eller den andra individen. Man kan aldrig vara nog tydlig när det gäller dessa förslag. Jag vill påpeka att vi icke har föreslagit att vi skall ersätta landstingsskatten med försäkringspengar. Vi tror inte alls att det går. Vi vill ha andra proportioner mellan skattefinansiering och försäkringsfinansiering än vi har i dag. Men vi tror inte alls att landstingsskatten kan försvinna som finansieringsmetod för sjukvår den. Den behövs i många fall. Landstingen kommer alltid att spela en stor och viktig roll i svensk sjukvård. Vi är helt övertygade om det. Det finns områden där åtminstone jag har mycket svårt att se att någon annan skulle kunna ta över ansvaret på lång tid. Dit hör bl.a. till stor del den förebyggande hälsovården. Man kan inte finansiera allmänna förebyggande åtgärder ute i samhället med individuella försäkringar. Det tror vi inte heller. Denna verksamhet får landstingen finansiera även i fortsättningen. Individuellt förebyggande åtgärder skulle man kunna finansiera genom försäkring. Det är bara att formulera försäkringsvillkoren på ett sådant sätt att det passar. Jag upprepar på nytt att den sjukvårdsförsäkring vi förespråkar skall vara allmän, obligatorisk, social i vad gäller avgiftssättning, och slutligen skall den icke ersätta landstingsskatten, utan den skall ta över en större del av finansieringen.

Fru talman! Ulla Johansson talar om skälen till att man inte kan slopa det avgiftsfria året vid sjukhusvård för ålderspensionärer förrän den 1 januari 1989. Detta förslag kom i budgetpropositionen 1986/87. Man har haft hela fjolåret på sig att förbereda reformen. Tanken var att den skulle genomföras under våren 1988. Men något hände. Jag tror fortfarande att det man anför bara är svepskäl för att man vill skjuta på ikraftträdandet av reformen till efter valet. Det verkar märkligt att det skulle behöva ta så oändligt lång tid. Nu är det plötsligt bråttom med propositionsförslaget. Ärendet är dåligt skött från departementets sida, om man inte inför budgetproposition 1986/87 hade tänkt igenom sitt förslag. I så fall ligger felet där. Det handlar inte bara om när reformen skall träda i kraft, det handlar om tryggheten för de äldre och pensionärerna. Vi tycker att man tar ifrån dem tryggheten i och med att man tar bort det avgiftsfria året vid sjukhusvård. Jag är helt övertygad om att det påverkar deras möjligheter till rehabilitering. Läkartaxan har betydelse för vissa läkares val av etablering. Taxan är inte jämlik när man tjänstgör i läkarhus eller utanför. Detta förhindrar att läkarna etablerar sig i mindre enheter. För privatläkarna är det nödvändigt att ha den möjligheten. Det är viktigt att man undanröjer de hinder som finns för läkare att etablera sig i områden där det råder brist på läkare. När det gäller förhållandet mellan sjukförsäkringen och sjukvården är det viktigt att man gör uppenbart för konsumenterna och producenterna av sjukvård att det finns ett kostnadssamband. Vi hoppas mycket på rehabiliteringsutredningen. Men jag tror inte att man lyckas lösa alla problem där, trots att man försöker. Vi föreslår i vår motion en fond i landstingets regi, där man kan utnyttja de pengar som tillförs genom sjukförsäkringssystemet i resp. landsting. Vi står fast vid vår reservation.

Fru talman! Beträffande Dagmarsystemet vill jag säga att vi inte kan göra mycket åt det avtal som har träffats. Vi kan bara uttrycka vårt missnöje över de konsekvenser det har fått. Det gör vi tillsammans med alla dem som har kunnat konstatera att fördelningen över landet av de reella sjukvårdsresur serna efter avtalet inte alls har blivit vad man hade hoppats. Det kunde vi bl.a. läsa i dag i Dagens Nyheter, där man påpekar att läkare söker sig till Stockholm, men att det fortfarande är brist på läkare i glesbygderna. Även företrädare som försvarar detta avtal har bl.a. i denna kammare frågat sig hur vi skall få en bättre läkarfördelning och större frihet vid val av läkare, även om det inte har skett i dagens debatt. Det finns fortfarande etableringshinder för privatläkare och sjukgymnaster. Ulla Johansson kan tala med landets sjukgymnaster, om hon inte tror på mig. Antalet privatläkare anslutna till sjukförsäkringen har ju också minskat drastiskt. Det är, som har sagts här tidigare, bättre att införa någon morot för att försöka få läkare att söka sig till glesbygd än att införa regleringar och kontroller. Jag tänker då på olika stimulansåtgärder — som t.ex. glesbygdstilllägg — som kan underlätta för yrkespraktiker att bosätta sig och öppna praktik i glesbygden. Vi är lika angelägna som några andra att få till stånd en rikstäckning när det gäller etablering av läkare, sjukgymnaster och andra kategorier sjukvårdspersonal. Men vi tror alltså mer på stimulans och valfrihet än på en reglering. Det är betecknande för regeringen att man skjuter så mycket framför sig både när det gäller taxorna och när det gäller anslutningen; man vill utreda. Vi tycker att vi, som vi säger i våra reservationer, måste komma till skott. Jag tror att sjukvården verkligen skulle vinna på att vi fick fler vårdgivare som också blev anslutna till försäkringen. Vi skulle kunna minska mångas väntetider och sjukskrivningstider, om t.ex. sjukgymnaster, arbetsterapeuter och barnmorskor fick ansluta sig till försäkringen. När det gäller psykoanalytikerna sade jag i mitt anförande att det var bra att utskottet blev enigt om tillkännagivandet till regeringen, men det är klart att vi andra hade önskat att vi hade kommit längre och att vi hade kunnat få tillstånd en lagfäst förändring när det gäller anslutningen av psykoanalytiker. Vi tror att vi därmed skulle vinna mycket i form av kortare sjukskrivningar och större chanser till rehabilitering i många olika sammanhang.
Fru talman! Det var inte valet i höst som gjorde att regeringen sköt upp avskaffandet av pensionärernas fria år, sade Ulla Johansson. Orsaken var de krångliga regler som måste utformas för att systemet med avgifter för pensionärer skulle fungera. Fru talman! Jag tycker att det är bra att socialdemokraterna erkänner att det blir ett mycket krångligt system. Men samtidigt är det givetvis oroväckande. Avgifter skapar alltid en onödig och ökande byråkrati. När man har räknat bort kostnaderna för själva byråkratin, dvs. vad det kostar att få in avgifterna, brukar det inte bli så mycket kvar av besparingen. Däremot är det helt klart att avgifter — vare sig det är fråga om vård eller något annat — alltid fungerar som en spärr. Innan man söker vård tänker man sig för ett par gånger om det verkligen är motiverat och om man har råd att betala för att få vården. Därmed är vi inne i den situation som vpk befarar, nämligen att en del pensionärer inte anser sig ha råd att ligga på sjukhus, om inte sjukdomen är livshotande. Jag skulle vilja fråga Ulla Johansson: Vad kommer att hända med de Prot. 1987/88:115 patienter som inte anser sig ha råd att betala kanske även en nedsatt avgift för 5 maj 1988 sjukhusvården? Kommer de att hänvisas till socialtjänsten, eller skall de genomgå någon individuell prövning, liknande den som vi hade när vi hade differentierade avgifter för pensionärer — en förnedrande individuell prövning där man tvingas motivera vad man skall använda sina pengar till?
Fru talman! Man kan ju undra vem det är som skulle vara rädd för att upprepa debatten om sjukvården här i kammaren och vem som då blev avklädd. Men den debatten kan vi ta vid ett senare tillfälle. När det gäller individrelaterade ersättningssystem tror jag att Carlshamre är så klok och ärlig att han förstod att jag menade att kostnaderna är relaterade till antalet individer inom området — däremot är kostnaderna inte relaterade till något kollektiv utan till antalet individer. Hur långt den nya moderata försäkringen skall ersätta landstingsskatten när det gäller att betala sjukvården beror väl på olika faktorer. Skall vi tro det moderata ungdomsförbundet skall man t.o.m. avskaffa landstingen — då måste väl försäkringen helt få ersätta landstingsskatten. Till Karin Israelsson vill jag säga att jag tror att tryggheten för de äldre finns. Det vill jag säga också till Margé Ingvardsson. I vårt land är det ingen som behöver komma till ett sjukhus och som första fråga få höra: Vem skall betala för dig? Behöver man vård får man vården. Sedan måste man diskutera nivåerna på avgiften. Den kan omhänderhas av försäkringskassan; det behöver inte bli något administrativt problem. Men vi vill ha rättvisa också mellan pensionärerna och de lägre inkomsttagarna, och det är därför vi skall diskutera olika nivåer. Vi har haft problem på landsbygden förr, Margareta Andrén. Där finns en del monument över försöken att locka läkare till landsbygden med stora och fina bostäder. Man hade även stipendier och annat för att locka dem, men de kom inte ändå. Det kanske inte är så enkelt att få ut dem dit, så länge de kan hamna i storstäderna. Vi har ännu inte hittat något som har lockat fler, men det håller regeringen och Landstingsförbundet på och arbetar med; man ser över hur fler kan stimuleras och hur man kan få till stånd ett effektivare utnyttjande av läkare och medel. En patient som inte har råd att ligga på sjukhus finns inte i Sverige, så det behöver vi inte diskutera, Margö Ingvardsson.
Fru talman! Ulla Johansson avsåg väl egentligen inte det hon och jag har talat om när hon mycket kategoriskt sade att den som behöver vård får vård utan att någon frågar om man kan betala för den. Det är ju just där vi har hamnat i dag — den som inte kan betala för vården får den inte alltid. Jag vet inte om Ulla Johansson lade märke till något som gick igenom våra media för någon vecka sedan. Det var en gammal man, jag tror det var i Stockholm, svårt sjuk, hade varit inne på lasarett, kunde inte botas, det var ett hopplöst fall. Han skickades hem för att dö; det fanns ingenstans han kunde få ligga kvar. Han skickades alltså hem, men det skulle sannolikt ta 49 några månader innan han dog. Under tiden kunde man erbjuda några timmars hemhjälp. Hans gamla hustru var reumatiker och kunde göra någonting. Hon löste problemet: Hon gick till banken och lånade pengar för att kunna betala 600 kr. per dag på ett privat sjukhem. De hade pengar, eller kunde skaffa pengar, och fick vård — annars hade de inte fått det. Det är i just de fallen som jag vill att försäkringen skall gå in och betala. Oavsett om man har pengar själv eller inte. Sedan vill jag gärna ett ögonblick ställa mig på Ulla Johanssons sida när det gäller pensionärernas avgifter. När vi pensioneras har vi 10, 15, 20 år kvar att leva. Systemet med fritt år täcker ett av dessa år. Ju mer vår medellivslängd stiger, desto förmånligare blir systemet att betala för sig hela tiden men med låga och anpassade avgifter. Alternativet var det närmast föregående systemet med i många fall mycket höga avgifter. Det är en dålig hjälp för dem som kan behöva sjukvård under 10, 15, 20 år, att få ett år gratis och sedan få betala desto mer. Det var det systemet som detta avlöste.
Fru talman! Ulla Johansson verkar litet tveksam. Tryggheten tror jag finns, sade hon, och man hörde frågetecknet bakom. Det tror jag också överensstämmer med verkligheten — alla upplever nog inte den trygghet som man tror skall finnas. Ibland vaknar man, även som pensionär i vårt land, upp i en mycket bister verklighet. För att få till stånd en avgift som är rättvis pensionärsgrupperna emellan krävs det alltså en så lång period av utredningsarbete. Vi får väl då i framtiden se hur rättvis avgiften blir. Tanken bakom det första fria sjukvårdsåret är att det är under den första insjuknandeperioden som det finns ett incitament för rehabiliteringsinsatser i och med att man kan ha råd att behålla sin bostad. Den som har legat rätt många år på ett sjukhus har kanske funnit en annan tillvaro, och det har kanske också inträtt en viss uppgivenhet när det gäller rehabiliteringsinsatserna. Det finns många fördelar i att kunna gå tillbaka till en egen bostad. Mycket av vården i dag bygger också på detta. Därför bör det också finnas ekonomiska möjligheter härvidlag, men enligt vår mening blir det omöjligt att klara situationen, om man avgiftsbelägger sjukvårdens första år. Ulla Johansson sade att det i dag inte finns en patient i Sverige som inte har råd med sjukvård. Men de finns de som tvekar inför sjukvårdsinsatser, vilket har berörts tidigare. Det har bl.a. gällt sjukvårdsresorna. Många avstår faktiskt i dag från sjukgymnastbehandling eller andra behandlingar på grund av de dyra resorna. Det finns säkert också andra grupper som tvekar, eftersom det krävs rätt stora ekonomiska uppoffringar. Vi skall inte tro att vi klarar allt när det gäller trygghet. Fortfarande behöver rätt mycket åtgärdas för att det skall finnas en rejäl grundtrygghet. Det får vi naturligtvis återkomma till i andra sammanhang.
Fru talman! Det finns i vårt land fortfarande flera hundra tusen pensionärer som bara har folkpensionen och pensionstillskottet. Majoriteten av dessa pensionärer är kvinnor. För dem kommer en vårdavgift på 55 kr. om dagen att innebära att sjukhusavgiften är en tredjedel av dagsinkomsten. Det är en väldig skillnad mellan att betala avgift på sjukhuset när avgiften utgör en tredjedel av inkomsten och att vara högavlönad, så att man fortfarande har flera hundra kvar per dag även om man betalar en sjukhusavgift på 55 kr. Så Ulla Johanssons uttalande att det i vårt land inte finns en enda människa som inte har råd vittnar om att Ulla Johansson inte har klart för sig hur många pensionärer verkligen har det. Jag tycker att hon skall fråga PRO, pensionärsorganisationen, om organisationens inställning till avskaffandet av det fria sjukhusåret och höra hur man motiverar att man motsätter sig det här. Anledningen är ju framför allt den att pensionärerna inte anses ha råd att betala avgiften. Jag tycker också att Ulla Johansson hade ett mycket bakvänt rättvisetänkande. Hon sade att det var en rättvisereform, det skulle bli rättvisa mellan pensionärer och andra grupper. Fortfarande har pensionärerna — det försvinner nästa år — rätt att vara ett helt år fritt på sjukhus. Nu tar man ifrån pensionärerna den rättigheten och säger att det på så sätt blir rättvisa mellan olika grupper. Det är, enligt min mening, ett mycket märkligt rättvisetänkande.
Fru talman! Jag vill bara göra en liten kommentar med anledning av att Ulla Johansson sade att det inte är så enkelt att när det gäller läkare få en rättvis och jämn fördelning över landet, framför allt då det gäller glesbygderna. Låt mig tillägga att detta även gäller andra vårdgivare. Detta var ju anledningen till att vi inom folkpartiet redan från början var kritiska till just Dagmarsystemet. Vi trodde aldrig att det skulle vara den riktiga lösningen. Ulla Johansson säger att man nu håller på att utreda och fundera och att det måste ta tid, eftersom det är svårt att hitta de riktiga lösningarna. Vi har också gång på gång i motioner och debatter återkommit till att Dagmarsystemet bör slopas och att man i stället bör pröva olika stimulansåtgärder. Det har ju gått flera år sedan förslagen lades fram, och därför borde man ha hunnit med att vidta ändringar. Låt mig beträffande vårt förslag om en utredning om sjukvårdens finansiering understryka, finansieringen har ju också varit uppe i replikomgången, att vi bl.a. framhållit att utredningen bör tillsättas snarast. Som jag själv sade, och det var också Ulla Johansson inne på, tar det mycket lång tid. Låt oss därför inte spilla någon tid när det gäller det här utan göra den här utredningen, som enligt vår mening är nödvändig för att åstadkomma en förenkling av finansieringssystemet. I min tidigare replik glömde jag en sak. Beträffande läkare i och utanför läkarhus sade Ulla Johansson att hon var ganska nöjd med att det bara är 25 Ye skillnad. Enligt vår mening bör det vara samma taxor, och därför har vi reserverat OSS.
Fru talman! Först vill jag säga att jag inte tror att någon sjuk människa skulle ha haft det bättre, om vi hade haft en moderat sjukvårdspolitik i det här landet. Jag tror faktiskt inte att det hade varit så enkelt att få hjälp som Nils Carlshamre vill göra gällande. När det gäller Karin Israelsson och Margö Ingvardsson har jag en känsla av att de vill skapa otrygghet inom en del grupper, där man inte känner otrygghet. De vill säga att otryggheten finns, eftersom människor kanske inte skulle få råd att åka till sjukhus och att ligga på sjukhus. Jag tror inte att svenska folkpensionärer känner det på det sättet. Inte heller tror jag, Margéö Ingvardsson, att PRO känner det så, eftersom den organisationen står bakom vårt förslag om att det avgiftsfria året skall slopas. 90 26 av de folkpensionärer som Margö Ingvardsson talade om, som alltså inte skulle ha råd, har i dag faktiskt en inkomst som motsvarar ungefär 90 96 av medelinkomsten för en industriarbetare. Räknar man med folkpensionen, pensionstillskotten, kommunalt bostadstillägg och det skattesystem som gäller för folkpensionärerna, kommer dessa i ett läge som gör att man måste se hur de har det i jämförelse med andra inkomsttagare. När Margareta Andrén säger att folkpartiet redan från början var emot Dagmarsystemet verkar det i dag som om folkpartiet till varje pris måste återkomma med kritik och säga: Vad var det vi sade när förslaget genomfördes, det blev precis så illa som vi förutspådde. I stället borde man ha den inställningen att ett nytt system kan göras bättre. Vi skall pröva högkostnadsskyddet, resorna skall ses över, och vi skall i de grupper som har bildats mellan regeringen och Landstingsförbundet pröva läkarförsörjningen. Jag tycker att vi skall låta grupperna arbeta och inte komma med fördömanden, innan de är färdiga.

Fru talman! I anledning av den tidigare debatten vill jag påstå att med moderat vårdpolitik hade människor i det här landet haft rätt till den vård de själva önskar och också haft rätt att få vård vid rätt tidpunkt. Socialdemokratisk vårdpolitik har vi ju sedan länge praktiserat. Det är ju den som har orsakat dagens katastrofsituation, som det ju faktiskt handlar om. Nu är det hög tid att människor verkligen får rätt till vård, och det är också dags att pröva nya vägar: ett nytt sätt att se på sjukförsäkringen och en ny vårdpolitik. Det här betänkandet innehåller ju, fru talman, många reservationer. Många talare har också redan varit uppe. Av praktiska skäl har vi bestämt oss för att dela upp de olika reservationerna på olika ledamöter. Nils Carlshamre har redan behandlat vissa reservationer, och min uppgift är att något kommentera de delförslag och reservationer som vi moderater i utskottet står bakom och som inte har debatterats tidigare. Jag vill uttrycka min glädje över att ett enigt utskott kom fram till att vi skulle göra en förutsättningslös utredning beträffande högkostnadsskyddet. Bl. a. kommer den frågan att beröras i samband med de fria läkemedlen. Från vårt håll menar vi att sådana läkemedel som den enskilde absolut behöver för livsuppehållande åtgärder skall även fortsättningsvis vara fria. Nu får den frågan tas upp i utredningen. Där kommer också att tas upp Prot. 1987/88:115 möjligheten att inlemma sjukresorna i högkostnadsskyddet. Det är ett annat 5 maj 1988 | moderatkrav som därigenom delvis har blivit tillgodosett. Jag går sedan över till reservationerna och börjar med reservation nr 4, | som behandlar rekryteringen till psykoanalytisk utbildning. Den reservationen har Margareta Andrén redan talat om. Reservationen grundas på en folkpartimotion, men det var en bra motion, och därför följde vi moderater upp den. Som sägs i reservationen har Dagmarsystemet inneburit att tillgången på psykoanalytisk behandling har minskat betydligt. Det är mycket allvarligt. Men det är också orättvist att de patienter som får behandling av en psykiater som är ansluten till försäkringen får behandlingen till en mycket låg kostnad eller ingen kostnad alls, medan de patienter som får behandling av legitimerade psykoterapeuter, som inte får vara anslutna till försäkringen, får stå för hela kostnaden själva. Under debatten har det sagts att regeringen har vidtagit vissa åtgärder i fråga om själva utbildningen, i enlighet med ett tidigare utskottskrav. Det är gott och väl. Men det gäller också friheten för dessa yrkesutövare att verkligen få utöva sitt yrke inom socialförsäkringens ram och rätten för patienterna att få snabb vård till lika kostnad. Vi anser därför att regeringen snarast bör vidta sådana författningsmässiga åtgärder som behövs för att öka möjligheten till psykoanalytisk utbildning och verksamhet. Jag yrkar bifall till reservation nr 4. Reservation nr 5 grundar sig på en motion av mig och Anders Högmark, där vi har tagit upp de privatpraktiserande psykologernas möjlighet att utföra psykometriska undersökningar inom socialförsäkringens ram. Någon sådan möjlighet finns ju inte nu. I de flesta landsting är det brist på psykologer för sådana undersökningar. Väntetiderna och sjukskrivningstiderna blir därför alldeles för långa, och viktiga behandlingar fördröjs. För de sjuka människorna skulle det vara av utomordentligt stort värde om de privatpraktiserande psykologerna kunde anslutas till sjukförsäkringen. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till reservation nr 5. Vad vi har sagt om det viktiga i att psykologer m.fl. skulle kunna ansluta sig till sjukförsäkringen gäller också andra vårdyrkesgrupper, t.ex. arbetsterapeuter, barnmorskor och sjuksköterskor, som skulle kunna arbeta självständigt eller på entreprenad. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 6, där en utredning begärs om möjligheterna för dessa grupper att utöva sitt yrke på entreprenad inom hälsooch sjukvården. Här har diskuterats vårdfrågor i stort, och då måste det sägas att för dessa kvinnor — för det är ju ofta kvinnor som finns i de här yrkesområdena — råder det nästan ett yrkesförbud i dag, eftersom man inte får arbeta på lika villkor som när man befinner sig inom det offentliga monopolet. För vissa grupper är det också helt omöjligt att få utöva sitt yrke på fritid osv. Vi vill på alla sätt underlätta för olika yrkesgrupper att arbeta inom vården, men framför allt handlar det om ökade möjligheter för de sjuka människorna att få vård i tid. I reservation nr 12 tar vi upp de privatpraktiserande legitimerade sjukgymnasternas situation. I ett interpellationssvar till mig den 8 december 1987 lovade socialministern att en översyn av taxesättningen och arvodesbestämmelserna skulle göras. Det har nu sagts i betänkandet att regeringen har gett riksförsäkringsverket ett sådant uppdrag i januari i år. Det är gott och 53 väl, men taxeutvecklingen för de privatpraktiserande sjukgymnasterna har släpat efter sedan 70-talet. Det är värt att notera att den yrkesgruppen utför 40—50 96 av all sjukgymnastisk behandling i öppen vård. Man kan alltså säga att det handlar om en nyckelgrupp inom vården, inte minst för de handikappade. Dessa människor lever under knapphetens mycket kalla stjärna i dag. Det har hänt t.o.m. i Storstockholmsområdet att flera sådana här praktiker har lagts ner under de senaste åren, helt enkelt beroende på att ekonomin inte går ihop. Därför är det mycket hög tid att någonting händer. Jag yrkar bifall till reservation nr 12. I reservation nr 13 följer vi upp vår motion om att slopa remisstvånget för sjukgymnastisk behandling. Också detta innebär stora problem, inte minst för rörelsehindrade och handikappade, som först skall till läkare och sedan till sjukgymnast. Det kan ju vara långa väntetider också. Vi anser att sjukgymnasterna har ett sådant yrkesansvar att de skulle kunna avgöra om vederbörande patient behövde behandling eller ej. Jag yrkar bifall till reservation 13. Reservation nr 22 är en uppföljning av Görel Bohlins och min motion om att se över den överkompensation som faktiskt råder inom sjukförsäkringen då den sjukpenninggrundande inkomsten grundar sig på naturaförmåner. Vi anser att det är stötande att sjukersättningen kan bli högre än vad inkomsten skulle vara om man vore i arbete, och det finns därför anledning att utreda vad som kan göras för att förhindra den här överkompensationen. Jag yrkar bifall till reservation nr 22. Reservation nr 23 tar upp min motion om åtgärder för att förhindra att den enskilde förlorar på att ha både statlig och privat anställning. Det handlar om det s.k. arbetsgivarinträdet. Vid statlig anställning uppbär den enskilde löntagaren lön från sitt arbete i vanlig ordning vid sjukskrivning, medan arbetsgivaren får sjukpenningen från den allmänna försäkringen. Men det råkar vara så att om vederbörande har både statlig och privat anställning, behåller den statliga arbetsgivaren hela sjukpenningen medan löntagaren i fråga får lön endast för de dagar som han eller hon är borta från sin statliga anställning. För sjukdagarna i den privata anställningen får vederbörande inte ett öre. Det är helt fel. Det finns möjlighet att trassla sig ur detta om man begär utträde från arbetsgivarinträdet, men då dröjer det i regel minst en månad innan det blir någon ändring. Vi tycker att riksförsäkringsverket lätt skulle kunna komma med en rekommendation till sjukförsäkringskassorna om hur de skall förfara i dessa fall. Utskottet säger nu att reglerna om sjuklön och arbetsgivarinträde främst är en fråga för arbetsmarknadens parter, men för dessa människors skull anser jag att ansvaret ändå måste läggas någonstans, och eftersom riksförsäkringsverket i andra sammanhang verkligen inte är sent med att komma med rekommendationer, tycker jag att verket kunde göra det också här. Jag yrkar bifall till reservation nr 23. Reservation nr 24 har avgetts med anledning av min och Sten Anderssons i Malmö motion om en utredning rörande förutsättningarna att erbjuda de hemarbetande någon form av grundtrygghet inom den allmänna försäkringen. Som bekant togs möjligheten till hemmamakeförsäkring bort häromåret, bortsett från den som redan var inne i systemet. Alla andra får nu klara sin sjukförsäkring genom en frivillig försäkring. Men det finns en hake även i detta system. De som tidigare har tillhört hemmamakeförsäkringen men = Prot. 1987/88:115 under en kortare tid haft ett arbete som gett dem en sjukpenninggrundande 5 maj 1988 inkomst kan inte gå tillbaka till hemmamakeförsäkringen — de är med andra ord helt nollställda — om de har fyllt 55 år. Här handlar det också om kvinnor som inte precis rosar arbetsmarknaden. Vi anser att dessa kvinnor är orättvist behandlade. De blir ju helt utan sjukpenning och annan trygghet. Vi vill därför att en utredning skall göras som skall se över detta. Jag yrkar bifall till reservation nr 24, där vi också kräver ökad information om den frivilliga försäkringen. Informationen har nämligen varit mycket bristfällig. Nog skulle man kunna göra några TV-inslag även om den frivilliga hemmamakeförsäkringen och inte bara tro att det räcker med att det finns en broschyr på försäkringskassan. Bara några ord om egenföretagarnas sjukpenningförmåner. Vi har i tidigare betänkande reserverat oss till förmån för bättre överensstämmelse mellan förmåner och avgifter både inom sjukförsäkringen och inom pensionssystemet. Att vi inte nu har någon reservation beror på att vi har fått reda på att det inom riksförsäkringsverket för närvarande pågår en översyn av egenföretagarnas sjukpenningskydd. Vi anser därför — i likhet med utskottsmajoriteten — att denna översyn bör avvaktas. I reservation 26 reserverar vi oss till förmån för en motion av Margit Gennser, där hon anser att pensionärer som är bosatta i utlandet men genom dubbelbeskattningsavtal skall erlägga skatt på pensionsinkomster i Sverige också bör ha rätt till samma sjukvårdsförmåner som pensionärer bosatta i Sverige. Det är inte rimligt att pensionärerna skall avkrävas skatt utan att erhålla någon som helst del av de förmåner som skatten skall finansiera. Jag yrkar bifall till reservation 26. Sedan bara några ord om det särskilda yttrandet rörande införandet av behandling med magnetkamera i läkarvårdstaxans förteckning över undersökningar som ersätts av den allmänna försäkringen. Yttrandet är föranlett av en motion av undertecknad och Anders G Högmark. Vi anser att magnetkameran har öppnat helt nya möjligheter att undersöka en rad olika sjukdomar. Denna undersökning kan ju också ske helt utan någon form av besvär eller smärta för patienten. Det är alltså en mycket förnämlig undersökningsmetod, som kan kanalisera och katalogisera sjukdomar på ett sätt som man inte kan göra med någon annan metod. Vi menar att de privatpraktiserande läkare som skulle vilja införskaffa en sådan kamera — det är faktiskt en revolutionerande undersökningsmetod— också skulle ha rätt att få ersättning från den allmänna försäkringen. I dag finns magnetkamera endast vid ett fåtal av de större sjukhusen — närmast undervisningssjukhusen — och det är oerhört långa väntetider, kanske åtta månader eller mera. Detta är djupt otillfredsställande ur patientens synvinkel. Utskottet har nu understrukit vikten av att berörda myndigheter — närmast riksförsäkringsverket och socialstyrelsen — noga följer utvecklingen och håller förteckningen aktuell. Vi avstår därför från att nu reservera oss i frågan. Fru talman! Jag yrkar bifall till de moderata företrädarnas reservationer och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Som Ulla Johansson sade, har jag fått i uppdrag att kommentera reservationerna 14—26. Eftersom det enbart rör sig om gamla bekanta frågor, tror jag att jag skulle kunna göra detta ganska kortfattat. I reservation 14 föreslår utskottets folkpartister att patientavgiften vid läkarbesök skall höjas. I den motion som ligger till grund för denna reservation har jag läst att man föreslår att avgiften skall höjas till 75 kr. från nuvarande 60 kr. Reservanterna säger sig vara medvetna om att avgifterna inom den offentliga vården svårligen kan höjas under den tid som nuvarande överenskommelse gäller, dvs. t.o.m. 1989. Man vill ändå redan nu ge regeringen till känna sina synpunkter och önskemål. Den besparing det skulle bli fråga om tänker reservanterna använda till att förbättra högkostnadsskyddet. Utskottsmajoriteten anser för det första att nuvarande avgifter är väl avvägda —- jag tror inte att det i dag finns någon större beredvillighet att betala mer. För det andra, som framgår på ett annat ställe av betänkandet, föreslår vi ju en förutsättningslös utredning om hur högkostnadsskyddet skall se ut i framtiden. Naturligtvis får man i samband med en sådan utredning också studera hur detta skall finansieras. Med anledning härav yrkar jag avslag på reservation 14. I reservation 15, som är avgiven av vpk, påtalar man att kroniska sjukdomstillstånd hos barn och ungdomar medför stora utgifter för familjen eller ungdomarna själva. Man vill att regeringen tar upp förhandlingar med Landstingsförbundet i syfte att ge dessa ungdomar kostnadsfri sjukvårdande behandling. Vi från utskottsmajoriteten säger att vi förstår dessa synpunkter och naturligtvis är medvetna om att detta kan vara ett problem. Men vi anser att vi åtminstone i dagsläget inte har ekonomi att klara de kostnadsökningar som förslaget skulle innebära. Med denna motivering yrkar jag avslag på reservation 15. I reservation 16, där moderater och vpk har samsats, säger man att abortfrekvensen bland unga kvinnor visar en tendens att öka och att det inte går att utesluta ett samband mellan denna utveckling och de ökade kostnaderna för p-piller. Man vill ge regeringen till känna behovet av en särskild rabattering av p-piller för flickor upp till 20 år. Denna fråga har tidigare behandlats här i riksdagen. Utskottet har då konstaterat att regeringen noga följer denna fråga. Utskottet har förutsatt att regeringen kommer att vidta de åtgärder som behövs om ett samband mellan denna ökning av antalet aborter och det högre priset på p-piller kan noteras. Utskottet har därför inte ansett att riksdagen behöver föreslå någon särskild åtgärd. Med denna motivering yrkar jag också avslag på reservation 16. I reservation 17, som centern har avlämnat, påpekas att kostnaderna för kostersättningsmedel kan bli en stor belastning för dem som är beroende av dessa. Man vill ge regeringen till känna att en översyn bör göras om utformningen av ett ekonomiskt stöd till födoämnesallergiker som fyllt 16 år. Också denna fråga har tidigare behandlats i riksdagen. Då har man inte ansett sig kunna göra något uttalande om utvidgat stöd för s.k. specialdestinerade livsmedel. Man har konstaterat att frågan bereds inom regeringskansliet. Såvitt i alla fall jag förstår kommer denna fråga att beröras i samband med utredningen om en ytterligare nivå inom handikappersättningen och Prot. 1987/88:115 den översyn av högkostnadsskyddet som jag nyss nämnde. Jag har inte sett 5 maj 1988 några direktiv om detta, varför sådana väl knappast finns. Jag utgår emellertid från att de här delarna skall ingå när man ser över dessa två frågor. Jag yrkar avslag på reservation 17. Reservationerna 18 och 19 tar upp en fråga som också är välbekant för riksdagen, nämligen ersättning för glasögon. I reservation 18 föreslås en utredning, och i reservation 19 en reform. Denna fråga har som sagt behandlats här många gånger. Man har i betänkandena hänvisat till att det inom ramen för den hjälpmedelsersättning som utbetalas från sjukförsäk ringen till sjukvårdshuvudmännen utgår ersättning till barn och ungdomar under 19 år för att kostnadsfritt eller till nedsatt pris tillhandahålla glasögon. I Övrigt utges utan kostnad glasögon eller kontaktlinser som hjälpmedel till starropererade personer. Vidare har svårt synskadade personer möjlighet att få särskilda synhjälpmedel. Utöver detta har det av ekonomiska skäl inte ansetts möjligt att införa nya grupper för generellt samhällsstöd för anskaffande av glasögon. Trots att vi har en regering som är duktig på ekonomisk politik och trots att det nu ser betydligt ljusare ut än för några år sedan, får vi nog av samhällsekonomiska skäl ändå vänta med denna reform. Jag yrkar avslag på reservationerna 18 och 19. I reservationerna 20 och 21, av moderaterna och folkpartiledamöterna, föreslås en sänkning av kompensationsnivån inom sjukförsäkringen från 90 till 80 26. Skillnaden är att moderaterna föreslår att den lägre kompensationsnivån bör gälla de första tre månaderna av en sjukperiod, medan folkpartiet nöjer sig med 30 dagar. Vidare föreslår folkpartiet någonting som man kallar för effektiv insjuknandedag, vad det nu kan innebära. Det är inte första gången som borgerliga partier föreslår försämringar av sjukpenningen. Det är tvärtom så att det brukar vara ett populärt besparingsmål. Jag hörde att man i inläggen här gjorde gällande att detta förslag endast marginellt skulle påverka villkoren för den enskilde, men utskottsmajoriteten — och jag försäkrar även en bred opinion ute i samhället — anser att förslaget skulle få kännbara effekter för de försäkrade. Med anledning av det föreslår jag avslag på reservationerna 20 och 21. I reservation 22 sägs att i de fall där den sjukpenninggrundande inkomsten grundar sig på naturaförmåner kan ersättningen vid sjukdom överstiga den förlorade inkomsten och att det skulle vara stötande. Jag tror att den här uppgiften är riktig — så kan det bli. Jag vet inte om det är fjärde eller femte gången som vi behandlar motioner med liknande syfte som denna, och vi har tidigare framhållit att när det gäller värdet av naturaförmåner vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst måste man bygga på en schablonmässig beräkning. För att få en helt rättvisande kompensationsnivå skulle man behöva göra en särskild utredning i varje sjukfall. Det skulle medföra administrativa kostnader och svårigheter som inte står i rimlig proportion till de besparingar som man eventuellt skulle kunna göra. Jag yrkar avslag på reservation 22. | I ytterligare en moderat reservation, nr 23, tar man upp de problem som kan uppstå då en arbetstagare har både statlig och privat arbetsgivare. Gullan 57 Lindblad sade här att det i sådana fall kan bli problem. Reservanterna föreslår att riksförsäkringsverket skall få i uppdrag att se över frågan och att riksdagen skall ge regeringen detta till känna. Det skall givetvis inte vara så att någon försäkrad förlorar på att samtidigt ha både statlig och privat arbetsgivare. Om så är fallet så är det fel, men det är arbetsmarknadens parter som måste komma fram till en lösning på det problemet. Jag tror att arbetsmarknadens parter, när de nu har blivit uppmärksammade på detta problem, också kommer att göra det. Detta är som sagt arbetsmarknadens parters problem, och riksförsäkringsverket har icke där att göra. Avslag på reservation 23. I reservation 24, som två av de moderata ledamöterna i utskottet och centern står för, tas hemmamakeförsäkringen upp. Reservanterna anser att sjukpenningskyddet för hemarbetande är bristfälligt och begär en utredning om möjligheten att erbjuda hemarbetande någon form av grundskydd inom den allmänna försäkringen. Vidare anser reservanterna att informationen om den frivilliga sjukpenningförsäkringen har varit otillfredsställande och att den bör intensifieras. Även denna fråga har utskottet behandlat tidigare, och utskottsmajoriteten har då hänvisat till att det numera finns möjlighet att teckna frivillig sjukpenningförsäkring för ett belopp som motsvarar garantibeloppet och att det då inte finns skäl att förorda ett motsvarande försäkringsskydd inom den allmänna försäkringen. Så tycker vi i utskottsmajoriteten även nu. Vi har inte kunnat finna att informationen har varit bristfällig. Information om denna förmån ges väl på samma sätt som i fråga om andra reformer inom sjukförsäkringen i form av broschyrer och sådant. Vi i utskottsmajoriteten utgår helt enkelt ifrån att om riksförsäkringsverket skulle finna att det i det här fallet är fråga om bristfällig information, så får man naturligtvis vidta ytterligare informationsåtgärder. Jag yrkar avslag på reservation 24. I reservation 25 tar man upp egenföretagarnas sjukpenningförmåner. Reservanterna anser att den nuvarande frivilliga försäkringen borde utökas så, att sammanlagd obligatorisk och frivillig sjukpenning kan utgå med ett belopp motsvarande avtalsenlig lön i resp. yrke, och man begär en översyn av hur det skulle möjliggöras. Riksförsäkringsverket håller för närvarande på med en översyn av egenföretagarnas sjukpenningskydd. Därvid undersöker man bl.a. möjligheterna att införa frivillig försäkring för egenföretagare. Vi i utskottsmajoriteten anser att man bör avvakta resultatet av denna översyn innan man gör något uttalande i denna fråga. Jag yrkar avslag på reservation 25. I reservation 26 slutligen, som de moderata ledamöterna står bakom, tas frågan upp om sjukvårdsförmåner för utlandsboende pensionärer. Reservanterna anser att i utlandet bosatta pensionärer, som enligt dubbelbeskattningsavtal skall erlägga skatt på pensionsinkomster i Sverige, skall ha rätt till samma sjukvårdsförmåner som pensionärer bosatta i Sverige. Detta är också en sådan fråga som har behandlats några gånger tidigare i riksdagen. Då har utskottet ansett sig inte vara berett att medverka till någon ändring av principerna för rätt till sjukvårdsförmåner. Utskottsmajoriteten har även nu den uppfattningen. Jag yrkar, fru talman, också avslag på reservation 26.

Fru talman! Antalet aborter ökar igen — det visar socialstyrelsens statistik. Det oroande är att en fjärdedel av ökningen av antalet aborter mellan 1986 och 1987 svarar de yngsta för, dvs. kvinnor mellan 11 och 19 år. Då måste jag fråga, Nils-Olof Gustafsson: Hur skall det gå till i praktiken att ta reda på om det finns ett samband mellan det ökande antalet aborter och priset på p-piller? Jag förstår inte riktigt hur man skall kunna fastställa detta samband. Skall man fråga de kvinnor som har genomgått en abort? Det enda rimliga måste vara att man omedelbart vidtar alla åtgärder som är möjliga. Det gäller givetvis en förbättrad sexoch samlevnadsundervisning i skolorna. Men det gäller också att göra p-pillren billigare, i första hand för gruppen under 20 år. Vpk har ett krav om fria preventivmedel över huvud taget, men om vi inte kan få alltihop, nöjer vi oss med att begära rabattering för de yngsta grupperna. Detta borde man genomföra i förebyggande syfte — inte bara sitta och avvakta och se om antalet aborter kommer att öka. Jag vill upprepa den fråga som jag ställde i mitt inledningsanförande om hur regeringen bedömer ökningen av antalet aborter. Jag tycker att jag kan ställa den frågan här, eftersom det finns angivet i utskottsbetänkandet att regeringen mycket noggrant följer denna fråga. Då har man givetvis också satt sig in i den nya abortstatistiken och sett att antalet aborter ökar igen.
Fru talman! Beträffande reservation 14 vill jag för att spara tid för kammaren bara hänvisa till vad jag sade i mitt huvudanförande. Jag gjorde vissa kommentarer beträffande vårt förslag om höjningen av patientavgiften. Jag konstaterade också att vi nu, som det verkar, kanske inte kan få till stånd någon förändring av den träffade överenskommelsen. Det innebär att vi då inte yrkar på en förändring av avgiften i den privata vården. Det skulle ju annars bli en snedvridning i balansen när det gäller konkurrensen. När det gäller reservation 18 vill jag bara understryka det vi säger både i motionen och i reservationen, nämligen att vi inte omedelbart kräver en reform utan en utredning. Av Nils-Olof Gustafssons inlägg kunde man få intrycket att det handlade om ett förslag till en reform. Det är en utredning vi från folkpartiets sida begär. Det har visat sig vara ett stort behov bland de utvecklingsstörda att få just den här hjälpen. När det gäller reservation nr 21 gav Nils-Olof Gustafsson också intryck av att han inte riktigt visste vad effektiv insjuknandedag innebär. Vi har emellertid diskuterat den här frågan i utskottet, så jag vet att Nils-Olof Gustafsson känner till detta; annars kan han återfinna det i vår motion. Här kan jag bara konstatera att vi i folkpartiet gör en annan prioritering än utskottsmajoriteten. Vi menar att det är lättare för oss som blir förkylda någon eller några dagar per år att bära en liten försämring om vi därigenom skulle kunna hjälpa dem som står i långa köer till höftledsoperation och kranskärlsoperation. Det finns också många andra grupper som behöver prioriteras i detta sammanhang. Jag vill härmed bara antyda vad som har sagts från Bohuslandstingets sida om vilka ekonomiska och mänskliga vinster man skulle kunna göra om man hade fått föra över pengar från sjukförsäkringen till sjukvården.
Fru talman! Ett avslag blir inte bättre i sak bara för att det upprepas många gånger. Det är stötande, Nils-Olof Gustafsson, att sjukersättningen kan vara högre än den lön man har om man är frisk och ute i arbete. I andra sammanhang är socialdemokrater minsann inte rädda för administrativa kostnader, men i den här frågan räcker det tydligen att säga nej tillräckligt många gånger. Beträffande arbetsgivarinträdet och de negativa effekter det kan ha för den enskilde om man har flera olika arbetsgivare vill jag säga följande. Vad vi har velat med vår motion är att få en viljeinriktning uttalad från utskottets sida, men det har vi inte fått. Utskottsmajoriteten säger bara rent allmänt att detta är en fråga för arbetsmarknadens parter. Varför då inte ge dem ett uppdrag att ta upp denna fråga? Nu litar Nils-Olof Gustafsson på att det skall hända något när de läser riksdagstrycket. Jag hoppas det, annars kommer jag igen med en motion, och jag kan nästa gång yrka att arbetsmarknadens parter i stället för riksförsäkringsverket skall få detta uppdrag. Jag tackar för tipset. När det gäller hemmamakeförsäkringen vill jag säga att socialdemokrater väl inte är särskilt intresserade av de hemarbetandes situation. Men beträffande informationen om den frivilliga försäkringen, Nils-Olof Gustafsson, kunde ni väl ha gått med på att den skulle utökas. Riksförsäkringsverket är väldigt aktivt med information i TV om skyldigheten att betala sociala avgifter och exempelvis rätten att söka bostadstillägg, men jag har då aldrig sett den minsta lilla snutt om att den hemarbetande kan få teckna frivillig försäkring. Det hade varit bra med ett litet utskottsuttalande i den frågan. Till sist, när det gäller sjukvårdsförmånerna för dem som är bosatta utomlands och som ändå betalar skatt här i landet: Detta har avslagits tidigare, säger Nils-Olof Gustafsson. Vilken är motiveringen till detta? Tycker Nils-Olof Gustafsson att det är rättvist att man skall betala skatt här, men inte skall få rätt till samma sjukvårdsförmåner som den som bor här och betalar samma skatt? Vi tycker att det här är en rättvisefråga.
Fru talman! Nej, det är inte så, Margöé Ingvardsson, att vi har en regering som bara sitter och tittar på och avvaktar. Regeringen följer naturligtvis utvecklingen av abortsituationen med stor uppmärksamhet. Det vet jag. Jag är inte man att säga hur det i praktiken skall gå till att klara ut sambandet mellan det ökade antalet aborter och det högre priset på p-piller, men jag anser att det är nödvändigt att klara ut att det finns ett samband, annars är den här åtgärden verkningslös. Jag tror, liksom Marg6ö Ingvardsson, att det mer handlar om andra åtgärder för att stävja den här oroande utvecklingen. Margareta Andrén försöker förringa betydelsen av den sänkta kompensationsnivån för den som är sjuk. Det är klart att det låter sig göras i en sådan här diskussion, men jag kan försäkra att det blir ett annat ljud i skällan om hon kommer ut på en arbetsplats och berättar om försämringen. Den effektiva insjuknandedagen är ett uttryck som jag aldrig har förstått. I praktiken är det ingenting annat än ett återinförande av en karensdag. Då skall man faktiskt säga det. När det gäller glasögonförsäkringen är det visserligen, vilket också sades, en utredning som begärs och inte en reform. Om man redan i utgångsläget är på det klara med att man inte har en ekonomi som tillåter en sådan reform, är det väl ganska meningslöst att genomföra en sådan utredning. Gullan Lindblad fortsätter att hävda att det är stötande att man vid något tillfälle kan få en för hög kompensationsnivå i och med att man tillämpar en schablonberäkning beträffande naturaförmåner. Jag antar att schablonberäkningen gör att man också kan få en för låg kompensationsnivå. Jag hörde dock inte att Gullan Lindblad ondgjorde sig över detta. Jag tror att det är orimligt, om man nu vill ha en millimeterrättvisa, att införa en individuell prövning. Vi skulle få en byråkratisk apparat som är både kostsam och tidskrävande. Moderaterna brukar i andra sammanhang inte vara så pigga på att införa eller behålla den typen av system. När det gäller hemmamakeförsäkringen och informationen tycker jag att det är litet fult att insinuera att riksförsäkringsverket medvetet skulle underlåta att informera om den reformen. Jag vägrar tro att det förhåller sig på det sättet. Vi måste kunna förutsätta att om informationen inte är till fyllest skall riksförsäkringsverket se till att den blir det.
Fru talman! Nils-Olof Gustafsson försäkrar mig att regeringen inte bara avvaktar, utan noga följer utvecklingen inom abortområdet. Det tror jag säkert, men jag vill veta vad regeringen gör då den ser att antalet aborter åter stiger, såsom fallet är sedan 1984. Vi har haft en ganska ordentlig ökning nu mellan 1986 och 1987. Det oroväckande är just att de yngre åldersgrupperna svarar för en fjärdedel av denna ökning.

Fru talman! Min avsikt är inte att förringa effekterna av en sänkt kompensationsnivå, Nils-Olof Gustafsson, utan jag försöker se ganska sakligt på detta. Jag nämnde också i mitt anförande tidigare att det kan gälla ett par tre tior per dag, men ofta under en mycket begränsad tid. Jag tror att vi har olika bedömning av vad svaga grupper är. Är man förkyld kanske en vecka per år klarar man en sådan här försämring, som Nils-Olof Gustafsson kallar det, men det är mycket svårare att klara en försämring om man är långtidssjuk. Vi vill alltså prioritera andra grupper, sådana som vi menar är svaga grupper i samhället. Inte heller när det gäller effektiv insjuknandedag är det vår strävan att gömma den rätta benämningen, utan det är faktiskt en skillnad mellan den tidigare karensdagen och vad vi menar med effektiv insjuknandedag. Skillnaden är att vi menar att man inte skall kunna ringa t.ex. kvällen innan om man har varit i arbete men känner sig litet krasslig och få sjukpenning redan från nästa dag, utan den första dagen man är borta från sitt arbete är också insjuknandedagen.
Fru talman! Jag hoppas, Nils-Olof Gustafsson, att vi kan vara överens om att de förmåner som vi ändå på sätt och vis ytterst är ansvariga för när det gäller sjukförsäkringen är så riktigt och rätt utformade som möjligt. Sedan kan vi måhända fortsätta den debatten en annan gång. När det gäller hemmamakeförsäkringen och den bristande informationen var det faktiskt inga insinuationer, utan de faktiska förhållandena talar för sig själva. Jag är glad över Nils-Olof Gustafssons förmodande att riksförsäkringsverket nu kommer att vidta någon åtgärd i anledning av det vi har talat om i dag. Jag hoppas också att man där läser protokollet, när nu utskottsmajoriteten inte uttalar någon som helst viljeinriktning.
Fru talman! Jag vill säga till Margé Ingvardsson att jag naturligtvis inte vet exakt vad man gör och inte gör i regeringen. Jag har inget svar på frågan vad regeringen tänker göra. Jag tycker att Margé Ingvardsson, som ju är flitig i kammaren, skall ställa den frågan till socialministern. Då tror jag hon kan få svar. Jag är för min del övertygad om att man seriöst tittar på detta och kommer med ett förslag i endera riktningen, men, som sagt: det är bäst att fråga statsrådet själv. Margareta Andrén säger att hon inte försökte förringa försämringen av sjukpenningen. Nej, det är möjligt, men det lät misstänkt likt något sådant när hon talade om någon enstaka dag och litet snuva. Om siffrorna i motionen som ligger till grund för reservationen är riktiga, är det i alla fall en fråga om en indragning från de sjuka på nästan 3 miljarder kronor — 2,9 miljarder för att vara exakt. Självfallet, Gullan Lindblad, skall reformerna vara riktiga och ge vad man har tänkt sig när man beslutat om dem. Men när det är schablonberäkningar kan man få finna sig i att inte alla gånger uppnå exakt millimeterrättvisa. Jag tycker uppriktigt sagt att det är nackdelar som man i så fall får ta för att få ett rationellt och bra system. Sedan vidhåller jag och håller med om att om informationen om en reform som det ändå finns beslut om är bristfällig, får man lov att skärpa sig på verket. Vi får hjälpas åt att se till att de verkligen fullgör det som de är skyldiga att göra.

Fru talman! Mycket kort till Nils-Olof Gustafsson, som läser ur motioner: Man kan också läsa en annan siffra än miljonsiffrorna, som gäller den totala besparingen. Det gäller 25 kr. för varje insjuknandedag under de 30 första dagarna. Det är andra perspektiv!